Herr talman! Det finns saker som är helt nödvändiga för att en bygd skall överleva. Dit hör tillgången på dagligvaror. En fortsatt nedläggning av dagligvarubutiker anser jag vara förödande på många områden i detta land. Vi hotas av en fortsatt butiksnedläggning i glesbygd i en omfattning som är så stor att krafttag måste till. I glesbygdsområden måste driftsstöden betraktas som en normal bidragsform, så att affären kan finnas kvar. Även försörjningsställen för drivmedel bör få del av driftsstödet. Jag anser att driftsstödet till försörjningsställe i glesbygd måste vara ett offentligt inslag i samhällets åtgärder för att skapa godtagbara förhållanden för glesbygdsbefolkningen. För att ge största möjliga stöd till de butiker som bäst behöver stödet, bör detta vara så utformat att det tar hänsyn till de speciella omständigheter som finns vid skilda tillfällen. Därför bör formerna på stödet kunna prövas. Jag hoppas dock att man inte prövar formen med stöd med 2 96 på omsättningen, som distributionsutredningen föreslagit, utan kommer att gå andra vägar. Samhället måste ta ett avgörande ansvar för att butiksnedläggningarna inte fortsätter. I nuvarande skede, med lågkonjunktur, arbetslöshet och sviktande omsättning för många butiker, är det en uppenbar risk för butiksnedläggningar i stor omfattning, om inte stödet blir betydligt kraftigare än vad som är föreslaget i propositionen. Vi måste ta vårt ansvar och ge glesbygdens människor den service som de är berättigade till. Då krävs kraftigt uppräknade bidrag i förhållande till vad som föreslås. Nu kan vi visa solidariteten med glesbygdens människor genom att stödja ett förslag om kraftigt ökat driftsstöd till försäljningsställen i glesbygd. Jag tror också det är nödvändigt att förslaget om kommunala varuförsörjningsplaner uppfylls och blir en allmän företeelse i framtiden. Besluten bör kunna fattas så nära de hjälpbehövande som möjligt, och så snabbt som möjligt. Därför anser jag det nödvändigt att beslutet om stöd till glesbygdsbutiker kan fattas av länsstyrelserna. Jag har därför ansett, i den motion som jag m.fl. står för, att beslut om driftsoch investeringsstöd skall kunna fattas av länsstyrelserna. Herr talman! I dag nöjer jag mig med att yrka bifall till de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag begärt ordet igen. Jag skulle egentligen inte ha gjort det, men jag kände att jag var tvungen att göra det, när Sten Svensson förenklade debatten på ett sådant sätt som han gjorde avslutningsvis. Han sade ungefär som så, att väljer kammaren Arne Blomkvists och reservanternas förslag, då väljer kammaren ett reglerat samhälle — kammaren väljer regleringar. Jag måste säga, Sten Svensson, att när man försöker förenkla debatten på ett sådant sätt är man ute på hal is. Vad är det vi gör inom vår marknadsekonomi? På den punkten tror jag t.o.m. handelsministern delar min uppfattning när jag säger att i vår marknadsekonomi måste vi, med hänsyn till de människor som är beroende av vissa utvecklingstendenser i samhället, göra vissa regleringar och vidta åtgärder för att stödja dessa människor. Det är ju i det perspektivet man skall se förslaget från oss reservanter. Vi har den uppfattningen att här krävs det insatser från samhällets sida för att stödja konsumenterna, och då tycker vi det finns motiv för att gå in med en lagstiftning som ger kommunerna i uppgift att genomföra varuförsörjningsplaner. Det är klart att det bottnar i vissa värderingar, och jag kan förstå att Sten Svensson och moderata samlingspartiet har den värderingen att vi inte skall ge oss in och reglera på området. Man menar: Låt de fria marknadskrafterna spela så långt det är möjligt — sedan rättar vi till de värsta otympligheterna. Så ser emellertid inte vi på frågan. Men kom sedan inte och säg att vi kräver ett reglerat samhälle. Syftet är ju att skapa en ökad frihet för de människor som det här är fråga om. Jag skall bara nämna några siffror för att Sten Svensson skall förstå att det är en utveckling på gång som ändå kräver insatser från samhällets sida. Vid årsskiftet 1975-1976 hade vi 10 000 dagligvarubutiker. Av dem sålde ungefär 8 000 för mindre än 3 milj.kr. om året. Den senaste uppgiften visar att f. n. finns det 7 000 små enheter — dvs. antalet har minskat med 1 000 enheter sedan årsskiftet 1975-1976. Och enligt tidningen Köp När man ser en utveckling av detta slag frågar man sig: Är det felaktigt att gå in och vidta sådana åtgärder att människor även i exempelvis glesbygderna kan tillgodogöra sig en acceptabel service på detaljhandelns område? i.
Herr talman! När Arne Blomkvist pläderar för ökad lagstiftning, så pläderar han samtidigt för ökad lagreglering. Ju mera lagstiftning, desto mera reglering får vi. Det innebär, om man drar ut konsekvenserna, att vi går över till ett system med mera politisk planering som leder till styrning och dirigering. När det gäller varuförsörjningsplanerna måste även de kommuner som inte har behov av att upprätta särskilda varuförsörjningsplaner tvingas att göra detta.
Herr talman! Det är ju mycket som vi har ålagt kommunerna att klara. Men jag kan inte se, Sten Svensson, att den här saken skulle innebära så stora svårigheter för kommunerna, inte minst med tanke på de remissyttranden som avlämnades i samband med distributionsutredningens betänkande. Då visade det sig ju att exempelvis kommunernas representanter hade en positiv inställning till varuförsörjningsplanerna.
Herr talman! Regeringen har vid uppläggningen av den här propositionen valt frivillighet för kommunerna. Men i propositionen, Arne Blomkvist, finns det ett krav på planering, om man önskar få statsstöd. Då måste man alltså framlägga en plan. Enligt vår åsikt är detta ett bättre alternativ, om man vill undvika onödig byråkrati och centralstyrning.
Herr talman! Nu tror jag vi har kommit fram till skillnaden mellan våra uppfattningar. Vi anser att varuförsörjningsplaneringen skall ske på ett sådant sätt att man tidigare vidtagit åtgärder om en butik skall läggas ned. Det är i ett sådant läge som handelsministern vill att kommunerna skall göra en planering, men en planering där kommunerna själva avgör omfattningen av verksamheten.

Herr talman! Anledningen till att jag vill framföra några synpunkter är den att situationen onekligen förändrats sedan distributionsutredningen lade fram sina förslag. Det allmänna ekonomiska läget är annorlunda och därmed också handelns situation i olika avseenden.

Detta beror delvis på att de samlade resurserna i samhället f. n. ökar mycket långsamt. I själva verket kommer bruttonationalprodukten att minska i år. När dessutom framför allt kommunerna genomför omfattande skattehöjningar och därmed drar resurser från privat konsumtion till offentlig konsumtion kommer försäljningsunderlaget för handelns del att svikta ännu mera. Jag tror att man bör vara medveten om att det här är ett betydelsefullt problem i dag. Slutsatsen måste då det gäller handeln och ekonomin i största allmänhet bli att krafterna inte får inriktas på att skapa ett antal nya skattekrävande stödformer. Vi kan inte mer och mer försätta oss i en belägenhet där bransch efter bransch, och även handeln, har att leva på bidrag. Dessa bidrag måste ju tas någonstans. Och de tas från skattebetalarna, varför det i änden på repet kommer att bli besvär med försäljningsunderlagets utveckling. Det gäller t.ex. att inrikta sina krafter på att på det kommunala området hålla tillbaka de mycket hotande skattehöjningar som avtecknar sig vid horisonten. Det gäller att på det allmänna ekonomiska planet se till att vi med gemensamma krafter får en ekonomisk utveckling, som ger stadga åt vårt land, och att vi kommer till rätta med de olika problem vars existens vi alla är starkt medvetna om just nu.

Med glesbygder menar jag då inte bara delar av inre stödområdet utan också t.ex. Stockholms skärgård, för att ta ett nära liggande geografiskt exempel. Strävan måste väl här vara att så långt det går finna vägar att skapa en egen livskraft hos butikerna. Jag säger ”så långt det går”, eftersom jag är helt på det klara med att man, även om en del av de förslag som jag lagt fram i propositionen leder till positiva resultat, därmed inte kommer att kunna undanröja alla svårigheter. Men det bör ändå vara en rimlig första strävan att skapa en egen livskraft hos dessa butiker. Jag tycker att det är en markerad svaghet i det omfångsrika betänkandet från distributionsutredningen, som arbetade i bra många år, att det där knappt finns en sida som tar upp frågan hur man kan hjälpa affärerna att så långt det går stå på egna ben. Distributionsutredningen präglas i stället av en så långt gående regleringsiver att även socialdemokraterna föranletts att i motioner frångå huvudförslag i dess betänkande. Men, som jag redan sagt, även om de olika förslagen i syfte att skapa en förbättrad egen livskraft — som jag kallar det — hos detaljhandeln visar sig ge positiva resultat, måste man vara inställd på att sätta in olika former av stödåtgärder. Sådana förslag har också lagts fram i min proposition. Man kan naturligtvis alltid diskutera hur stora belopp som skall tas i anspråk. Jag noterade att en av de föregående talarna konstaterade — och det har jag självfallet stor respekt för — att man vid statsfinansiella överväganden tvingas att begränsa sig till mindre krav på sådana anslag än man kanske egentligen skulle önska sig. Självfallet fordras det en stor lyhördhet för hur utvecklingen kommer att gestalta sig och en beredvillighet att lägga fram nya förslag i den utsträckning som de statsfinansiella hänsynen tillåter detta. Jag vill beträffande driftsstöd bara säga att dessa ändå representerar en farlig princip. Det är lätt att acceptera tanken när man ser den på papperet. Men butiker som ligger nära sådana som får stöd hamnar i en försämrad belägenhet, inte minst psykologiskt. Man måste ändå sätta sig in i de många enskilda människornas arbetsvillkor. Hur känner sig den som bor tre mil utanför Skellefteå och inte får något driftsstöd, trots att han arbetar hårt för att klara sig, medan den som bor fyra mil utanför Skellefteå får det? Detta upplevs som orättvist. Startar man en verksamhet med driftsstöd, skapar man lätt gränsdragningsproblem, och man kommer till slut upp i mycket omfattande statsfinansiella åtaganden. Den som vet att han kan påräkna ett förlusttäckningsstöd måste bl.a. rimligen tänkas anstränga sig mindre än om han var tvungen att försöka få verksamheten att gå ihop med hjälp av andra stödformer som är tillgängliga. Det är därför som denna återhållsamhet finns i propositionen. Avgränsningsproblemet, som jag talar om, mellan den ena och den andra butiken och svårigheten att skapa rättvisa finns naturligtvis inte inom KF. I en jättekoncern som KF stör det ju inte om en butik som ligger några mil utanför Skellefteå inte får stöd, medan en affär som ligger ytterligare någon mil bort från staden får stöd. Men eftersom en stor del av varuförsörjningen faktiskt sker i regi av sinsemellan konkurrerande enheter, måste man ta dessa hänsyn, herr talman.
Herr talman! Jag tycker att handelsministern uppträder i talarstolen ungefär som den ståndaktige tennsoldaten. Han konstaterar, helt riktigt och sanningsenligt, att det har skett stora förändringar sedan distributionsutredningen avlämnade sitt förslag, förändringar i samhällssituationen och för den enskilde konsumenten. Allt förknippat med den nedgång i ekonomin som det svenska samhället präglas av och med en minskning i den privata konsumtionen. Med hänsyn till att distributionsutredningen i förhållande till handelsministerns proposition gick väsentligt längre borde rimligen handelsministerns konklusion ha varit att han i sin proposition skulle ha försökt att möta de ökade svårigheter som flertalet konsumenter i dag kan iaktta i sin egen situation. Men det gör handelsministern inte, utan han riktigt spottar ur sig ordet bidrag som något väldigt fult. Jag kan väl ha respekt för att handelsministern från sin allmänna politiska grundsyn inte vill acceptera principen om bidrag. Jag vet inte om ordet passar bättre, men låt oss byta ut ”bidrag” mot ” solidaritet”, för det är detta det gäller — solidaritet med människor i glesbygd, solidaritet med människor som i sin roll av konsumenter verkligen är utsatta. Det är ju ändå oftast fråga om att tillgodose människor med livets nödtorft, vad de behöver för att bli mätta, eller låt oss kalla det en grundläggande service. Nog är det väl ett egendomligt samhälle som inte skulle kunna ta på sig den solidaritetshandlingen. Det är i varje fall min bestämda mening. Handelsministern säger att KF eller konsumentkooperationen är en jättekoncern. Det är inte på det sättet. Vi är organiserade i 172 föreningar, varav någon med bara en butik och en omsättning under miljonen. Sådan är situationen i det avseendet, men det kanske vi inte skall diskutera här. Till slut säger handelsministern att det viktiga är att man i handeln har en egen livskraft, att butikerna klarar sina kostnader. Javisst, det är riktigt. Det bör man sträva efter. Men att påstå att den handlare som upprätthåller service åt, skall vi kalla dem svaga, konsumenter i glesbygd, skulle göra en sämre prestation om han får ett stöd därtill, det tycker jag är ett betänkligt sätt att resonera. Resonemanget kan överföras på ett annat område i samhället, där vi inte har någon konkurrens alls, sjukvården t.ex. Menar handelsministern att den läkare, som utför sitt arbete helt på den lön som vi skattebetalare har ställt till förfogande, skulle göra ett sämre jobb än den som eventuellt bedriver sitt arbete i egen business? Jag vägrar att acceptera ett sådant resonemang. När vi för den här debatten är det inte i första hand fråga om det ena eller det andra företagets absoluta lönsamhet, utan det är fråga om enskilda konsumenters situation.

Herr talman! Det är klart att handelsministern har rätt i vad han säger om konsumtionsutvecklingen. Man måste erkänna att den har varit och är mycket besvärande för detaljhandeln.

Och denna utveckling sätter uppenbarligen detaljhandeln, inte minst detaljhandeln i glesbygden, i en mycket besvärlig situation. Nu tog handelsministern ett exempel från en konsumtionsförening. Också jag skall ta ett sådant — ett exempel från Norrbotten. Där har gjorts en utredning som omfattade 50 butiker. 35 av dessa var s.k. olönsamma butiker. I år får denna konsumtionsförening subventionera sina olönsamma butiker med 2 milj.kr., och för att butikerna skall kunna bibehållas fram till 1982 räknar man med att de måste subventioneras med 4 milj.kr. Det förutsätter då hela tiden att föreningens butiker i tätorten, vilka är bärkraftiga, även i fortsättningen kan bibehålla sin lönsamhet. Men med den utveckling som vi har nu är det uppenbart att denna förening, liksom all övrig detaljhandel, kommer att få brottas med lönsamhetsproblem, och det är då tämligen klart att de olönsamma butikerna i glesbygden i Norrbotten måste läggas ner. Jag frågar handelsministern: Är det då orimligt att samhället går in och ger stöd till sådana butiker, så att människor i glesbygderna kan bo kvar där och behålla en godtagbar service? Det är detta saken gäller. Det stödet kommer naturligtvis att kosta pengar, liksom allting annat som samhället gör för att skapa bättre jämlikhet bland människorna i vårt land. Man får då genom en prioritering bestämma på vilka områden man skall göra insatserna. Vi reservanter anser att detta är ett område som vi nu behöver satsa

Herr talman! Vi är tydligen överens om att det mycket bekymmersamma läge som man ibland ser mot horisonten och nu är för handen har att göra med den sviktande utveckling som präglar privat konsumtion. Då undrar jag varför t.ex. Hans Alsén inte är en mer aktiv kämpe för att hålla tillbaka skattehöjningar. Att bara på ett papegojaktigt sätt tala för att vi överallt skall lösa alla problem i hela samhällsekonomin genom att stödja företag med bidrag, det rymmer omfattande problem på sikt. Det är därför som jag vill klart urskilja de krav som vi f.n. har på den ekonomiska politiken mot bakgrund av den utmaning som handeln står inför. Man får inte hålla tillbaka det verkligt allvarliga problemet, nämligen att den offentliga sektorn, framför allt kommunerna, klämmer åt den privata konsumtionen. Hans Alsén säger att distributionsutredningen gick mycket längre i sitt förslag än vad handelsministern gör i propositionen, trots att handelsministern säger att problemen i allmänhet nu har fått en mera allvarlig karaktär än de hade när distributionsutredningen lade fram sitt förslag. Men på vilka punkter gick distributionsutredningen längre än vad jag gör? Den gick klart längre åtminstone i fråga om att förespråka byråkrati! Det skulle vara tillståndstvång, etableringsavgifter och annat. Men dessa i sig långtgående förslag har ju socialdemokraterna själva frånträtt. Däremot gick distributionsutredningen verkligen inte alls långt — den gick ingenstans alls — vad gäller förslag och initiativ för att försöka att så långt det nu går ge en förbättrad egen livskraft åt handeln, och särskilt åt glesbygdshandeln. Det fanns inga initiativ till detta över huvud taget! Det är därför som distributionsutredningen - om man plockar bort de förslag som även socialdemokraterna sedan har rensat ut — är en väldigt tunn utredning. Den innebär en viktig kartläggning men är tunn vad gäller konkreta idéer. Låt mig tillägga att det förhållandet att man icke i distributionsutredningen och inte heller i socialdemokraternas olika motioner har velat ta fasta på de möjligheter som dock finns att ge vad jag kallar ökad livskraft — det tycker jag visar på bristande solidaritet med människor som bor i glesbygd och deras möjligheter att klara sin varuförsörjning. Det är verkligen sviktande känsla och intresse för att hjälpa där det behövs hjälp. Jag tror att även den mest envetne och inbitne socialdemokrat måste erkänna att man kommer att ha större möjligheter att med givna resurser klara varuförsörjningen i glesbygd om man så långt det över huvud taget är möjligt satsar på förslag och idéer för att ge grundläggande styrka i de verksamheter som där finns. Det är verkligen ett utmanande ointresse — om ni vill använda den terminologin — för solidaritet att man inte har ansträngt sig i utredning och andra sammanhang att komma fram till förslag som kan ge denna ökade grundläggande livskraft. Jag vill ytterligare en gång, herr talman, säga att ovanpå satsningar av den typen kommer det att behövas olika stödformer. Sådana stödformer har jag också föreslagit. Jag har även sagt att man skall vara lyhörd för vart utvecklingen för oss för att kunna avgöra vilka ytterligare insatser som kan behöva göras. Jag tillåter mig dock fortfarande att säga att bland de olika stödformer som finns innehåller detta med driftsstöd farligheter. Och låt mig påpeka att socialdemokraterna i sin motion och i sina reservationer, såvitt jag har kunnat se, icke har hittat den princip som skall tillämpas för detta driftsstöd. Distributionsutredningen hade ett konstigt förslag om att man skulle ge stöd på 2 96 av omsättningen. Från socialdemokratisk sida har man tydligen så småningom förstått att det knappast skulle gynna de affärer som behöver mest stöd. F. n. säger socialdemokraterna ingenting mer om att det skall tillämpas generöst driftsstöd. Men det måste ju ändå vara möjligt att slå fast någon princip för att det icke skall upplevas som mannamån i hanteringen.
Herr talman! Jag nödgas, för att nu använda handelsministerns terminologi, på mitt papegojartade sätt ta ordet igen och konstatera att handelsministern tillvitar mig — och jag förmodar också andra socialdemokrater — något slags lust att höja skatterna. Vad det grundar sig på vet jag inte. Jag vet däremot att inte vi har strävat efter att åstadkomma skatteoch taxehöjningar som skulle ligga ovanpå några av dem som handelsministern har varit med om. De är ju i och för sig åtskilliga redan på den relativt korta tid som har förflutit sedan maktövertagandet. Sedan är det populärt att tala om byråkrati och sätta likhetstecken mellan byråkrati och planering. Jag accepterar inte den terminologin. Om handelsministern som exempel på byråkrati hade pekat på vad som har skett i kanslihuset sedan den nya regeringen flyttade in där — med ett större antal tjänster än någonsin tidigare — hade jag hållit med honom om att det är ett tecken på ökad byråkrati och ökad byråkratisering. Där har det gått i rakt motsatt riktning mot vad man lovade när man inför väljarna talade om vad som skulle ske i och med en borgerlig valseger. Men i det här ärendet är det fråga om en planering av varuförsörjning för konsumenternas skull. Det är inte byråkrati, det tycker jag är planering - och framsynt sådan. Där skiljer vi oss tydligen åt. Sedan är det alltså en dålig utredning, enligt handelsministern. Jag har inte tillräckligt med tid för att recensera utredningen. Men låt mig acceptera handelsministerns recension av distributionsutredningen —- som jag tyckte gjorde ett ambitiöst jobb — att det är en dålig utredning. Låt oss välja den utgångspunkten. Då kan jag i varje fall konstatera att handelsministern har avstått från att lyssna på en rad av remissinstanserna. De har inte heller imponerat på handelsministern, och han har inte funnit skäl att ta intryck av dem. Många av dessa remissyttranden är skrivna av människor och organisationer som står konsumenterna och deras problem mycket nära, och det är detta det gäller. Det är inte framför allt vissa företags frågor vi nu diskuterar utan just konsumenternas. Jag är övertygad om att de tyvärr kommer att få höra av sig i olika sammanhang för att få sina intressen och behov beaktade.
Herr talman! Det är närmast driftsstödet och handelsministerns synpunkter på det som gör att jag skulle vilja läsa upp ett citat. Enligt handelsministerns beskrivning skall driftsstödet tillämpas när det är fråga om en åldrande affärsman som kanske har några år kvar att driva sin rörelse innan han går i pension. Det är alltså något slags delpension som handelsministern försöker skapa till denna åldrande handelsman. Hur har då socialdemokraterna tänkt sig att driftsstödet skall tillämpas? Jag citerar ur reservationen 6: ”Driftsstödet får inte bli en endast sparsamt och i undantagsfall tillämpad stödform utan måste accepteras som ett väsentligt inslag i samhällets åtgärder för att skapa godtagbara förhållanden för glesbygdsbefolkningen. Riksdagen bör följaktligen uttala sig mot den snäva geografiska begränsning som handelsministern har skisserat och för en generös tillämpning i fråga om olönsamma butiker som fyller en viktig funktion i glesbygdernas försörjning med dagligvaror.

Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar är av mycket stor vikt för glesbygdens folk och för den service som de människorna behöver. Varuförsörjningsplaner måste finnas. De måste också efterlevas och följas upp i de bygder — och de är många —- där man brottas med de här problemen. En näraliggande stad eller tätort får enligt min mening inte släppa fram exempelvis stormarknader som tar livet av butikerna i omgivningen — kanske i angränsande kommuner. Det bör finnas varuförsörjningsplaner för områden som omfattar glesbygderna. Därmed inte sagt att sådana planer behövs överallt. Vi som följt utvecklingen tror inte att vi löser problemen vare sig med den här propositionen eller med den reservation som föreligger. Mycket mera måste till. Servicen överlag måste klaras. Det är kolossalt mycket service i övrigt — inte bara varuförsörjningen — som måste tillgodoses. Vi bör kanske få serviceplaner i kombination med varuförsörjningsplaner för att vi skall kunna klara av de här problemen. Till frågan om varudistributionen måste vi, vad jag kan se, knyta en hel rad andra servicefrågor för att på det sättet få ett starkare underlag för en glesbygdsbutik och dessutom förtroende mellan befolkningen och vederbörande glesbygdshandel, som kan ge en köptrohet och samtidigt en service åt människorna som är bättre än den nuvarande. Därmed vill jag inte ha sagt att servicen kan bli till fyllest — det kan det bli svårt att leva upp till. Men i varje fall kan betydande förbättringar åstadkommas. Jag betraktar det ändå som positivt när handelsministern säger att ytterligare åtgärder måste till. Jag vill säga ifrån klart och tydligt att här fattas mycket, och jag hoppas att handelsministern i det avseendet följer upp alla de förslag som vi så småningom kan komma att lägga fram från de grupper där vi arbetar med de här frågorna. Då tror jag att vi bättre skall kunna lösa de här problemen. Nu löser vi dem inte vare sig vi följer den proposition och det utskottsbetänkande som föreligger eller reservationerna. Med hänsyn till det löfte som handelsministern har gett stöder jag propositionen och majoritetens hemställan i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att handelsministern sade någonting som jag reagerade kraftigt emot. Han talade om att stödja företag med bidrag. Jag tycker att vi måste vara beredda att ge stöd för att människor skall kunna få tillgång till de varor som behövs för livets uppehälle, för att de skall kunna få mat i mun utan att behöva åka långa vägar för att inhandla nödvändiga varor. Vi skall ge stöd om solidariteten kräver det. I det här fallet kräver solidariteten att vi ger driftsstöd till glesbygdsbutikerna, så att ytterligare nedläggningar inte behöver ske. En omfattande nedläggning av butiker — som det är fara värt att vi får — skulle vara förödande för de människor som bor ute i glesbygderna. Det värsta är att jag tror att den faran inte finns bara i den rena glesbygden, utan det finns risk för omfattande nedläggningar också i andra orter. Med detta, herr talman, yrkar jag ytterligare en gång bifall till reservationerna.

Herr talman! Frågan om ett eventuellt förbud mot spel på s.k. enarmade banditer har blivit föremål för mycken debatt och långa tidningsskriverier. Som alla vet och som utskottet redovisar i betänkandet har frågan på riksdagens begäran utretts av 1972 års lotteriutredning. Utredningen har i ett delbetänkande föreslagit en långtgående begränsning av spel på enarmade banditer. Emellertid kommer inte utredningen förrän under våren 1978 att redovisa förslag till en samlad reglering av den totala lotterioch spelverksamheten. Det är mot denna bakgrund välbetänkt att regeringen inte nu bryter ut spelet på enarmade banditer ur en sådan samlad reglering. Även om regeringen inte nu skall ta ställning till frågan om spelets vara eller icke vara, har regeringen av olika skäl funnit det lämpligt att föreslå en rad åtgärder i syfte att sanera och eliminera vissa olägenheter som uppkommit. Jag delar regeringens bedömning härvidlag. Det är självfallet angeläget att ta bort avarterna i samband med detta spel, men man bör i övrigt avstå från att göra några mer långtgående ingrepp i näringsfriheten. Enligt de uppgifter utskottet inhämtat sysselsätter spelautomatbranschen i dag ca 1000 personer. Det totalförbud som motionärerna förespråkar innebär således svåra följdverkningar för den berörda personalen. Även med de åtgärder som föreslagits i propositionen kommer det ekonomiska utfallet för branschen att starkt påverkas. Detta innebär - om förändringarna genomförs alltför snabbt — sysselsättningsproblem och svårigheter för branschföretagen. Till detta kommer det förhållandet att företagen måste uppfylla en rad lagbestämmelser vad avser t.ex. permittering av personal. Även en hel del rent tekniska problem uppkommer. De förändringar av spelsätten som föreslås i propositionen kräver ett visst förberedelsearbete. Med hänsyn till tidpunkten för riksdagens ställningstagande i denna fråga har vi reservanter förutsatt att detta beaktas av handelsministern, så att tillämpningen av beslutet anpassas till dessa förhållanden. I reservationen har vi särskilt markerat behovet av en viss övergångstid för den reglering som regeringen har föreslagit. Under behandlingen av detta ärende har ett flertal branschrepresen tanter uppvaktat utskottet och ganska ingående redogjort för sina resp. verksamheter. Man har därvid särskilt understrukit de följdverkningar som kan väntas i det fall motionskraven om totalförbud vinner kammarens bifall. Som exempel kan nämnas Cherryföretagen AB, som startades för tio år sedan. Det är ett helsvenskt bolag som sysselsätter ca 500 anställda. Företaget har nu en omsättning på ungefär 270 milj.kr. och har utvecklat en betydande exportverksamhet. Dess betydande kunskaper på det elektroniska området och s.k. spin-off-effekter av automattillverkningen har lett fram till nya tillverkningsmöjligheter, som ur sysselsättningsoch exportsynpunkt måste betecknas som betydelsefulla för landet. Varje arbetstillfälle är ju i dag värdefullt för detta land. Företaget har med tiden kunnat bygga upp en utvecklingsverksamhet för en rad nya elektroniska produkter. Bl. a. kommer företaget under de närmaste 18 månaderna vid anläggningar i Norrland, där det är ont om jobb, att fabricera elektroniska enheter för nära 30 milj.kr., varav ca hälften går på export. Med hänsyn härtill är det naturligt att såväl de anställda som företagsledningen är djupt oroade över förslaget om totalförbud för de berörda spelautomaterna. Detta är förståeligt i en tid, som -— vilket alla i kammaren är väl medvetna om — präglas av stora ekonomiska problem och då man måste sätta in diverse åtgärder inom skilda branscher för att i någon mån förbättra situationen. Här går man den motsatta vägen. Man förvärrar situationen och äventyrar sysselsättningen i besvärliga områden. Herr talman! Det är synnerligen anmärkningsvärt — inte minst mot den bakgrund som jag nu har försökt att helt kort teckna — att motionärerna ensidigt går till attack mot den privata företagsamheten på detta område. Det enskilda vinstintresset framstår som stötande för motionärerna. Man låtsas inte om att en mycket stor del av rörelseintäkterna dras in till staten i form av skatt. Däremot höjs inga röster mot den spelverksamhet som bedrivs i statlig regi. Det i TV uppreklamerade tipset får tydligen, enligt motionärernas sätt att se, fortsätta utan inskränkningar. Samma är förhållandet med totospel och penninglotteri. Bingospel i folkrörelsernas regi vågar sig motionärerna inte heller på att ifrågasätta. Det är tydligen enbart den verksamhet som enskild företagsamhet svarar för som skall totalförbjudas. Om ett totalförbud införs, uppkommer en mycket viktig fråga: Vad skall ske med alla de investeringar som automatföretagen har gjort? Dessa investeringar är ju i god ordning baserade på den lag om automatspel som trädde i kraft så sent som 1973. Ett i tiden näraliggande förbud innebär att branschföretagen inte får möjligheter till normala bokföringsmässiga avskrivningar. Är det verkligen möjligt att motionärerna menar att man på det här sättet skall försätta en hel bransch — visserligen är den inte så stor men den ger i dag åtskilliga arbetstillfällen — i en situation, som av branschen kan upplevas såsom något av konfiskatoriska ingripanden? I likhet med handelsministern är jag självfallet angelägen om att betona att skadeverkningarna av dessa spel skall begränsas. Ingen har sagt något annat. Än så länge finns dock inte sådant underlagsmaterial som enligt vår uppfattning motiverar ett totalförbud. I varje fall finns det inte sakliga skäl att frångå de riktlinjer för en begränsning som föreslås i propositionen. Men motionärerna går ännu längre än så. De vill förbjuda även de s.k. 25-öresautomaterna. En så långt gående reglering har avvisats av lotteriutredningen. Det är, som utredningen har konstaterat, ett spel som har ren förströelsekaraktär. Ett sådant förbud kan inte motiveras med sakskäl. Verksamheten bedrivs i första hand på tivolin och i folkparker. Man måste då slå fast att det i dessa fall endast är fråga om ren förströelseverksamhet — eller vill motionärerna verkligen hävda motsatsen? Det vore intressant att få den saken belyst. Jag kan nämna att just den frågan var föremål för en ganska ingående debatt i utskottet. T. o. m. en del av dem som kom att tillhöra majoriteten i utskottet var mycket kritiska mot att 25-öresspelet skulle inrangeras i bilden, men det blev tyvärr fallet så småningom. I den första reservationen tillstyrker vi reservanter det förslag till riktlinjer för regleringen av automatspelet som framläggs i propositionen. I sammanhanget kan det vara av ett visst värde att notera utvecklingen i några andra länder som jämförelse. I stället för att det införs förbud sker det på många håll en liberaliseringsprocess — där går man alltså motsatt väg! I propositionen framläggs också förslag om en väsentlig höjning av skatten på automatspel. Under behandlingen av detta ärende har från branschens sida önskemål framförts om en viss övergångstid. Vi reservanter från moderata samlingspartiet har förståelse för dessa synpunkter, men vi vill erinra om att det förslag till reglering som lotteriutredningen framlade var betydligt mera långtgående. Branschen har sedan mer än ett år tillbaka haft anledning att räkna med skatteförändringar. Detta har också framkommit vid samtal som jag haft med branschfolk. Man borde följaktligen ha planerat för en förändrad situation. Jag vill erinra om — vilket utskottet också har redovisat i betänkandet —- att hotelloch restaurangutredningen kring kommande årsskifte ämnar avlämna sitt slutbetänkande. Jag förutsätter att regeringen därmed inom kort får direkt anledning att uppmärksamma förhållandena inom branschen. Under alla omständigheter måste även denna bransch undergå den omställning och anpassning som kännetecknar strukturomvandlingen inom näringslivet som helhet — det blir alltså inget undantag här. Min förhoppning är — oavsett vad som händer i automatspelsfrågan — att branschen i fortsättningen inte skall vara så beroende som nu av inkomster från automatspel. Lotteriutredningen ansåg att det skulle vara principiellt otillfredsställande och stötande att allmänhetens spelbenägenhet, som det uttrycktes, får utnyttjas i enskilt vinstsyfte på det sätt och i den omfattning som nuvarande regler medger. Jag vill då säga att jag instämmer i handelsministerns förslag om förbud mot förhöjd vinstchans. Ett sådant förbud skulle medföra att spelet förlorade sin glamour, sin dragningskraft för storspelarna, och åter blir det förströelsespel det varit — och för många ännu är — med ändå en liten spänning inbakad. Om det sedan är ett framgångsrikt privatföretag som driver verksamheten, så har jag ingenting emot detta. Ett spel blir inte mera oskuldsfullt för att det handhas av statsmakterna. Och i detta fall övervakas företaget av myndigheterna, det följer skrivna lagar och betalar in lagstadgade skatter. Ett förbud innebär också onekligen risker för ökat illegalt spel med allt vad det medför för spelarna. Detta har påtalats från många håll.

Lotteriutredningen förordade ökade insatser från polisens sida för att hindra en utveckling mot ökat illegalt spel. Men rikspolisstyrelsen framhåller i sitt remissvar över de enarmade banditerna att de polisiära resurserna i dag är så hårt belastade att frågan om prioriteringar för att koncentrera krafterna på allt grövre brottslighet blir alltmer nödvändig. Någon speciell insats av polisiär arbetskraft för att uppdaga och beivra så relativt ringa brott som olaga innehav av spelautomat kan därför inte påräknas. Så långt polismyndigheterna. Redan propositionens förslag innebär enligt företrädare för hotelloch restaurangbranschen risk för nedläggningar av hotell och restauranger samt friställning av personal. Det talas om friställning av 2 500 anställda. I princip är det inte riktigt att restaurangoch hotellnäringen skall vara beroende av automatspel, men i dagens läge måste vi se sanningen i ögat. Vi måste inse fakta — sådan är situationen i dag. Därför får vi, som jag nyss också har sagt, gå varligt fram. Ingen skall tro att hotell och restauranger omedelbart i höjda priser kan ta ut vad de nu kommer att förlora i intäkter. Statistik från i år visar en betydande nedgång i omsättningen inom denna hantering. Kommunala subventioner kommer att bli än mer nödvändiga om vissa orter inte skall förlora sin för servicen så viktiga hotelloch restaurangrörelse. Detta är särskilt påtagligt i glesbygdslän, där man väl är beroende av att ha en viss service på detta område och där det ofta finns bara ett hotell och en restaurang. Herr talman! Vi reservanter anser att det är fel att inte ta ett samlat grepp över lotterioch spelområdet. Vi bör invänta lotteriutredningens slutbetänkande. Först då får vi en samlad bild över utvecklingen. Utredningsbetänkandet väntas ju senast under våren 1978. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Under ett flertal riksmöten har motioner väckts i frågan om ett eventuellt förbud mot spel på s.k. enarmade banditer, och vi har ofta haft en debatt som kanske inte varit uppskärrande men som dock tagit upp olika mycket starka argument för och emot spelet. Jag skall i mitt inlägg endast redovisa litet av vad som förevarit här i riksdagen samt utredningens förslag, propositionen och utskottets betänkande. I motioner till 1975/76 års riksmöte framhölls det bl.a. att de senaste årens utveckling i fråga om spelautomater, s.k. enarmade banditer, ingav allvarlig oro. Spelet orsakade, skrev motionärerna, sociala skadeverkningar bestående i bl.a. att ekonomiskt svaga människor lockas till överdrivet spel. Det var främst skolungdom och personer utan arbete, hävdade motionärerna, och eftersom automaterna som regel var lättåtkomligt placerade på matställen och liknande, låg det nära till hands för dessa människor att gå in där och spela. Dessa omständigheter ansåg motionärerna motivera att man förbjöd spel på de här automaterna. Näringsutskottet, som behandlade motionerna i sitt betänkande 1975/76:6, instämde i allt väsentligt i motionärernas bedömning av automatspelets sociala verkningar. Utskottet sade att spelet kunde i dess nuvarande form och omfattning inte anses acceptabelt. Utskottet fann starka skäl för att automatspelet borde förbjudas. Utskottet var dock inte berett att begära förslag om omedelbart införande av förbud. Utskottet föreslog att 1972 års lotteriutredning skulle få i uppdrag att utreda frågan samt uttalade att utredningsarbetet borde bedrivas med största skyndsamhet. Utskottet gick alltså på den traditionella linjen. Det fanns övervägande skäl för att införa ett omedelbart förbud, ansåg många, men man stannade för förslaget att 1972 års lotteriutredning skulle få se över frågan skyndsamt. Fem ledamöter — en av dem var jag — reserverade sig och ville ha ett omedelbart förbud. Men det blev så att riksdagen den 26 november 1975 biföll utskottsmajoritetens förslag; för detta avgavs 196 röster och för reservationen 128 röster, medan 2 ledamöter avstod från att rösta. Det är alltså nästan på dagen två år sedan riksdagen fattade beslut i ärendet. Och vad fattade då riksdagen för beslut? Samtliga som röstade här i riksdagen var självfallet på det klara med att det var de sociala skadeverkningarna som var orsaken till att riksdagen fattade sitt beslut, där det begärdes att utredningen snabbt skulle komma med förslag. Lotteriutredningen blev klar med sina överväganden och förslag under juni månad 1976. Propositionen var aviserad till i våras — den har dröjt, av olika anledning, fram till nu på hösten. Utredningen hade i sitt betänkande gjort en mycket noggrann analys av förhållandena inom den berörda spelbranschen, och man kan kort sammanfattat säga att utredningen hade den uppfattningen att kritiken mot spel på enarmade banditer var berättigad. Utredningen konstaterade också att inkomstsvaga grupper och de som i sitt arbete kom i kontakt med spelautomaterna var särskilt utsatta. Risk fanns för att spelare skulle drabbas av ekonomisk misär. På restauranger där man har enarmade banditer är detta från arbetsmiljösynpunkt dessutom besvärande. Spelet på restaurangerna hade enligt utredningens mening inte från social synpunkt en acceptabel form. Spelet hade gjorts omfattande, attraktivt och lättillgängligt, i stort sett enligt vad motionärerna tidigare påvisat. Automaterna placerades så att de skulle locka så många som möjligt. Utredningen konstaterade också att spelet med enkronasautomater, som det bedrevs, ingav starka betänkligheter från social synpunkt. Dessutom är det principiellt otillfredsställande och stötande, säger utredningen, att allmänhetens spelbenägenhet får utnyttjas i enskilt vinstsyfte på det sätt och i den omfattning som nuvarande regler medger. Utredningen konstaterade att det vid en internationell jämförelse framgår att vi i Sverige har anmärkningsvärt liberala tillståndsregler för automatspel. Utredningen menar att dessa omständigheter talar för ett förbud mot allt annat spel med s.k. enarmade banditer än sådant som har karaktär av förströelsespel. När det gäller restaurangnäringen konstaterade utredningen att spelet självfallet har en stor ekonomisk betydelse för branschen. Utredningen ansåg trots detta att det i längden är ohållbart att branschen stöttas upp med intäkter från enarmade banditer och anförde att sådana inkomster påverkar strukturen inom branschen på ett oriktigt sätt och på sikt leder till nya svårigheter. Det är alldeles klart att det förhåller sig så. Jag satt och lyssnade på handelsministern när han var uppe i den föregående debatten. I utskottet har vi, för att ta ett exempel, haft besök av representanter för restaurangbranschen och även fått brev från Motorförarnas helnykterhetsförbund — de serverar inte sprit och har inga banditer. Här stod då handelsministern och sade — om jag nu uppfattade honom rätt — att de som får driftsstödet kan tänkas göra mindre insatser än de som inte får stödet. Jag tyckte att herr Alsén använde det argumentet. Från Motorförarnas helnykterhetsförbunds sida har framhållits att man bedriver restaurangrörelse utan sprit och banditer, men att man klarar sig ändå. Naturligtvis anser man på det hållet att man råkar i en annan konkurrenssituation än de som har inkomster av spel. Utredningens förslag, som redovisas i propositionen, har ju remissbehandlats omsorgsfullt. Efter att ha tagit del av remissvaren kan man konstatera att en stor grupp i princip tillstyrkt utredningens förslag. En annan grupp menar att allt spel på enarmade banditer bör förbjudas, och en tredje grupp —- där har merparten inkomster av spelet — anser att man kan komma till rätta med spelets negativa följder utan att begränsa det så hårt som utredningen föreslår. Man kan alltså konstatera att en överväldigande del av remissinstan serna tillstyrkt utredningens förslag om långtgående begränsningar eller yrkat på förbud mot spelet i dess nuvarande form. Det är alldeles tydligt att regeringen inte tagit något som helst intryck av att den överväldigande delen av remissinstanserna är positiv till utredningens förslag. I den proposition som behandlas i detta betänkande från näringsutskottet vill regeringen f.n. inte ta slutlig ställning till spelet på s.k. enarmade banditer. Regeringen vill avvakta 1972 års lotteriutrednings samlade förslag men anser dock att man redan nu bör vidta en rad åtgärder i syfte att sanera automatspelet och få bort de oarter och olägenheter som har uppkommit under senare år. För att komma till rätta med de här problemen anser regeringen att man skall tillämpa en restriktivare tillståndsgivning än f. n., vilket innebär en begränsning av antalet spelautomater, framför allt på restauranger, samt förbud mot s.k. jackpot. Vidare anser regeringen att kommunerna bör få möjligheter att yttra sig över ansökningar om tillstånd att anordna automatspel. I propositionen läggs också fram förslag om en väsentlig höjning av skatten på automatspel. Jag tror att Erik Hovhammar har redogjort för detta. Det innebär på kort sikt att skatten på restaurangernas automater fördubblas från 1 000 till 2000 kr. per månad. Höjningen av spelskatten skall träda i kraft den 1 januari 1978. Vid utskottets behandling av propositionen och de sju motioner som utskottet i samband därmed haft att ta ställning till har utskottet kommit fram till den uppfattningen, att de sociala synpunkterna måste bli avgörande för bedömningen. Och utskottet konstaterar att en övervägande del av remissopinionen stödjer utredningens förslag eller uttalar sig för att s.k. enarmade banditer helt skall förbjudas. Vi har till skillnad mot regeringen tagit intryck av remissinstansernas synpunkter i detta avseende. Det är tunga remissinstanser som här talat om förbud eller betydande begränsningar i enlighet med lotteriutredningens förslag. I de flesta motionerna framförs den förstnämnda uppfattningen. Också utskottet anser att spel på s.k. enarmade banditer och liknande apparater helt bör förbjudas. I detta förbud innefattas all automatspel som ger vinst i form av pengar eller polletter. Utskottet går ett stycke längre än lotteriutredningen gjorde i sitt förslag. Vi har ansett att 25-öresautomaterna skall omfattas av förbudet, eftersom vi menar att det från kontrollsynpunkt är bättre att få ett totalt förbud. När det gäller tidpunkten för införande av förbudet har utskottet stannat för den 1 januari 1979. Anledningen till detta är att ett omedelbart förbud i dag skulle innebära betydande konsekvenser för restaurangbranschen. Utskottet har ju också kallat in företrädare för den branschen för genomgång av de problem som sammanhänger med borttagandet av automatspel. Det kan i och för sig vara intressant att veta att man uppfattar propositionens förslag som minst lika besvärligt som ett totalförbud fr.o.m. den 1 januari 1979. Denna uppfattning har framförts av ledande företrädare för branschen. Vi anser att man bör ha en rimlig omställningstid och avstyrker sålunda propositionens förslag till riktlinjer för reglering av automatspel. Vi anser att de spelbegränsande åtgärder och den skattehöjning som föreslås i propositionen inte ger den förutsatta effekten. Utskottet anser också att ett genomförande av en sådan ordning den 1 januari 1978 skulle bli onödigt betungande administrativt och ekonomiskt både för restaurangbranschen och för berörda myndigheter. Vid utskottsbetänkandet är fogade två reservationer, som Erik Hovhammar i sitt anförande har talat för. I reservationen 1 framhålls att de sociala skadeverkningarna inte kan anses vara tillräckligt väl dokumenterade. Jag tycker då att reservanterna liksom även regeringen har missat något väsentligt, nämligen att studera remissyttrandena från socialstyrelsen, Hem och skola-föreningar och en rad andra sådana instanser som har att beakta de sociala problemen. Det sägs vidare i reservationen att man självfallet stöder propositionens förslag men att de spelbegränsande åtgärderna skall sättas in successivt. Det vore nog skäl i att reservanterna försökte förklara det. Skall man ta bort en bandit i taget? Skall man sänka jackpotten månadsvis från nuvarande belopp? Detta framgår inte alls av reservationen. I reservation 2 tar reservanterna upp skattefrågan. Jag har själv i en motion stött departementschefens förslag när det gäller riktlinjer och beskattning. Jag är mycket positiv till departementschefens förslag om höjd beskattning från den 1 januari 1978, begränsning av antalet automater och borttagande av jackpot. Men utskottsmajoriteten ansåg sig inte kunna gå på den linjen därför att det var alltför administrativt betungande. Då har jag vikit mig, men jag delar departementschefens uppfattning att vi borde ha infört en skatt redan den 1 januari 1978 — en uppfattning som för resten delas av skatteutskottet. Reservanterna menar, naturligtvis med full rätt, att branschen haft gott om tid för sin omställning. Man har ju vetat om vad som skulle inträffa. Jag ger reservanterna fullständigt rätt i att man redan i juni månad, som det står i reservationen, haft väl reda på vad som skulle inträffa. Vi har kommit till den uppfattningen i utskottet, och jag har bara att yrka avslag på de båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Sven Andersson i Örebro har ganska ingående refererat vad utredningen uttalat och även vad en del remissorgan sagt. Och det han anfört och citerat är säkert riktigt. När det gäller de sociala konsekvenserna tryckte han ganska hårt på de skadeverkningar som det här spelet har. Men det finns egentligen ingenting som styrker teorin om att spel på just enarmade banditer skulle ha större skadeverkningar än andra spel, exempelvis toto och bingo. Man gjorde för inte så länge sedan en ganska ingående sociologisk undersökning — man har för resten gjort ett par stycken — som visade att det spel vi diskuterar i dag inte innebär så stora problem nu som för några år sedan. Man konstaterar också — jag tror att det var socialförvaltningen i Göteborg — att det i dag är ändå värre med bingospelet. Var och en kan ju konstatera att det är populärt att spela bingo. Om man går här i centrala Stockholm ser man otaliga bingohallar där människor sitter dag ut och dag in och spelar bingo. Och även det innebär ett spel om penningar. Vi har inte förnekat att det finns enstaka personer som drabbas av ekonomisk misär när de spelar alltför mycket på de här banditerna. Men jag tror inte, herr Andersson i Örebro, att detta spel är ett större socialt problem än många andra spel. Och därför tycker jag att vi skall försöka finna andra orsaker till misär än dem som motionärerna försöker få fram. Jag vill erinra om att man inte har kunnat bevisa något konkret när det gäller de sociala konsekvenserna. Och jag tycker inte att detta spel är särskilt mycket skadligare än många andra spel. Det finns de som förlorat både hus och hem på att spela poker. Det är ett spel som fortfarande florerar, men ingen har sagt något ont om det. Jag vill också fråga varför det är svårare att acceptera att folk spelar bort stora pengar på enarmade banditer än att acceptera att staten tar hand om pengarna. Så fort ett enskilt företag står bakom en verksamhet tycks det vara fult, men när staten gör samma sak är det rätt. Jag tycker det är ganska underligt att man drar den här slutsatsen bara om det gäller ett s.k. privat vinstintresse men att ingen höjer ett finger och säger fy när staten gör det samma. Det finns ingen konsekvens i ett sådant resonemang.

Herr talman! Först skall jag ta upp det enskilda vinstintresset. Det är så, Erik Hovhammar, att också spel på enarmade banditer är lotteri och att vi har en lotteriförordning som mycket klart stadgar vart vinstpengarna skall gå. Det innebär att enskilda personer inte skall kunna ha något vinstintresse. Regeringen ger inte heller tillstånd till lotterier där enskilda personer tar hem vinsten. Detta tycker jag att reservanterna borde ha gjort klart för sig. Om sociala skadeverkningar har jag tidigare sagt att man torde kunna påstå att övertygande belägg föreligger för att kritiken mot enarmade banditer är berättigad. Visst kan även andra spel vara besvärande, men varför är just automatspel så särskilt besvärande? Jo, därför att det är lättillgängligt och snabbt. Jag har tidigare i en annan debatt här sagt att spelbanditen är den mest djävulusiskt konstruerade spelmaskin som har uppfunnits, eftersom den alltid inger spelaren förhoppningar om att få pengar tillbaka, inte minst med tanke på att det är ett impulsspel. Man kan göra ca 900 drag i timmen och på så sätt snabbt förlora mycket pengar. Erik Hovhammar tog upp frågan om de sociala skadeverkningarna, men låt mig senare återkomma till dem. Utredningen redovisar att hearings hållits med Göteborgs socialförvaltning och att det där uppgivits att tio socialfall per rotel och år förorsakas av enarmade banditer. På 30 rotlar blir det ungefär 300 fall om året. Men det är inte bara där som problem har framkommit.

En knarkare vet att det han sysslar med är livsfarligt, men han fortsätter ändå. En spelare vet att han förlorar i längden; det vet han intellektuellt, men han kan inte sluta. Det är därför vi anser att vi bör försöka hjälpa de här spelarna att sluta spela.
Herr talman! Vi kan referera till diverse experter och förståsigpåare som herr Andersson nu gjorde. Jag hänvisade tidigare till ganska ingående undersökningar som visat att det här spelet inger vissa betänkligheter men att det inte är särskilt mycket farligare än andra sorters spel. En mycket lärd herre vid Lunds universitet har kommit fram till detta. Jag måste säga, herr talman, att jag anser det ganska inkonsekvent att vilja förbjuda spel på enarmade banditer samtidigt som man tillåter andra spel och lotterier, som också — det tror jag att t.o.m. herr Andersson i Örebro måste erkänna — i det enskilda fallet kan få socialt negativa följder. Det är inte bara det spel vi i dag diskuterar som kan vålla svårigheter och innebära negativa följder rent socialt. Det gäller även andra spel. Men förbudet mot enarmade banditer är ensidigt. Samtidigt accepterar man övriga spelformer, och det innebär att staten i det ena fallet förbjuder spelverksamhet men i det andra fallet tjänar pengar på folks spelbegär.
Herr talman! När Erik Hovhammar talar om ”förståsigpåare” som jag citerade — överläkaren på psykiatriska kliniken vid Danderyds sjukhus, doktor Arvidsson — så kan jag på intet sätt instämma i det omdömet.

Herr talman! Eftersom det har varit en hel del skriverier om den fråga som vi nu debatterar har jag velat komma med några synpunkter utöver dem som anförts tidigare av herr Hovhammar. Regeringens förslag om ”enarmade banditer” innebär att man väntar med ett principbeslut om dessa spelautomaters vara eller inte vara tills ett förslag om en helt ny lotterilag, grundat på lotteriutredningens huvudbetänkande, kan läggas fram om något år. Men man skulle redan nu sätta in olika åtgärder, bl.a. en restriktivare tillståndsgivning och en kraftig skattehöjning på banditerna, för att undanröja uppenbara olägenheter med nuvarande system. Genom den uppläggningen kan man vinna olika fördelar. Man skulle slippa att ur lotteriförordningen bryta ut just spelautomater till en särskild lagreglering, som knappt skulle hinna träda i kraft innan det är dags att ersätta lotteriförordningen med en helt ny lotterilag. Vidare skulle man inför ett principbeslut om de enarmade banditerna hinna få erfarenheter av hur olika saneringsåtgärder, som regeringen föreslagit, verkar. Man får möjlighet att avgöra om det för att t.ex. undvika de allvarliga riskerna med illegalt spel kan vara fördelaktigt att bibehålla ett automatspel i vissa ordnade former. Dessutom skulle man genom att vänta tills lotteriutredningen lägger fram sitt förslag kunna få en klarare avgränsning mellan enarmade banditer och andra, förhoppningsvis mera oskyldiga, spelformer. Eftersom det finns en rad olika automatspel är nämligen den gränsdragningen inte så självklar som den kan synas vara. Hur har då utskottets majoritet tänkt sig att man skall hantera dessa problem? Om vi först ser till det mera lagtekniska, så föreslår utskottet att man skall ha en övergångstid fram till januari 1979 innan ett förbud träder i kraft.

Jag menar att det är angeläget att man i ett rättssamhälle försöker utforma lagstiftningen så att man undviker alltför täta ändringar. I likhet med olika remissinstanser anser jag att problemen med enarmade banditer trots allt inte är större än att man borde kunna vänta med principbeslut någon tid. Om man väntar med att fatta principbeslut om ett förbud och i stället, som regeringen föreslagit, vidtar en del saneringsåtgärder med omedelbar verkan, kunde man få erfarenheter som kanske visar att ett totalförbud inte behövs. Ett totalförbud har nämligen sina risker. Dit hör risken för illegalt spel. Utskottet är inte omedvetet om detta utan skriver: ”I detta sammanhang vill utskottet understryka vikten av att förbudsbestämmelserna utformas så, att de aktivt motverkar illegalt automatspel. Som bekant förekom sådant i stor omfattning innan de nuvarande bestämmelserna i lotteriförordningen trädde i kraft den 1 april 1973.” Den 1 april 1973 infördes friare former för automatspel i syfte att motverka illegalt spel. Omfattningen av det illegala spelet tycks också ha klart minskat. I dag vill utskottet förbjuda automatspel och litar till att de ökade tendenserna till illegalt spel som kommer att återuppstå skall förhindras av polisen. Men polisens möjligheter att verkligen göra en insats på detta område är små. Den ökade brottsligheten innebär att belastningen på polisen nu är större än fram till 1973. Vad polisen fram till dess inte kunde stävja kommer den att ha mindre förutsättningar att möta nu. Eftersom ett förbud mot automatspel inte innebär att människornas spellust försvinner skapar man här underlag för en ökande brottslighet. Bl. a. av den anledningen kan man inte förbjuda allt som man tycker illa om. Illegalt spel är en allvarlig fråga. Låt mig därför citera ett par av de sakkunniga remissinstanserna på det här området. Överåklagaren i Stockholm säger: ”De resurser, som står till rättsväsendets förfogande för att övervaka de föreslagna lagreglerna och upptäcka, utreda och beivra brott emot dem, är otillräckliga med beaktande av att de behövs för att bekämpa övrig brottslighet av grövre karaktär. Utan förstärkningar kan således icke dessa uppgifter uppfyllas tillfredsställande.” På samma sätt yttrar sig överåklagaren i Göteborg: ”Det kan på angivna grunder förutses att ett omfattande illegalt spel på enarmade banditer kommer att äga rum, när de nya reglerna träder i kraft.” Man kan hitta likartade ställningstaganden från andra som har en direkt och jordnära kontakt med polisens arbete. Jag kan också här citera riksskatteverket, som säger: ”Om förbud mot enarmade banditer införs i den omfattning utredningen föreslår, uppkommer en betydande risk för att det illegala spelet kommer att öka, om inte kraftiga motåtgärder sätts in.” Riskerna med det illegala spelet uppfattar jag som en allvarlig social fråga. Vi har så problemet om hur man skall avgränsa s.k. enarmade banditer från andra spelautomater. I lotteriutredningens delbetänkande om spelautomater har man tänkt sig ett förbud mot ”s.k. enarmade banditer och liknande apparater” men att likväl ett antal typer av spelautomater skulle vara tillåtna. Vad gäller de enarmade banditerna vill man f. ö. tillåta 25-öresbanditer på tivoli och i folkpark. Remissinstanserna var kritiska mot formuleringen ”s.k. enarmade banditer och liknande apparater” och menade att så vagt språk ej kunde användas i lagsammanhang. Låt mig citera riksskatteverkets remissutlåtande, där man i en mening säger: ”Klassificeringen av de olika automattyperna är förenad med inte oväsentliga svårigheter ——=-.” I propositionen har jag tagit fasta på sådan kritik och därför velat vänta på lotteriutredningens huvudbetänkande för att få en klarare och bättre gränsdragning. Hur har nu utskottet behandlat den här frågan? Utskottet har gjort följande ställningstagande: ”En övervägande del av remissopinionen stöder utredningens förslag eller uttalar sig för att s.k. enarmade banditer helt skall förbjudas. I de flesta motionerna framförs — som nyss sagts — den sistnämnda uppfattningen. Utskottet är av samma mening och anser alltså att spel på s.k. enarmade banditer och liknande apparater helt bör förbjudas. Förbudet bör gälla allt automatspel som ger vinst i form av penningar eller polletter.” Här försöker utskottet stödja sig på utredningens förslag och remissopinionen. Men i själva verket kommer utskottet med ett helt annat, mycket mera drastiskt förslag än utredningen och det som remissorganen yttrade sig över. För att klara sig ur svårigheten att nu omedelbart fatta beslut om förbud mot banditer och ändå inte få svåra gränsdragningsproblem mellan olika typer av automatspel vill utskottet förbjuda allt automatspel som ger vinst i form av pengar eller polletter. Ett så långt gående förbud har inte utretts. Det går avsevärt längre än vad ett par riksdagsmän i utredningen själva föreslog. Ett sådant totalförbud har inte föreslagits av några remissinstanser över huvud taget. Det tänkta förbudet går mycket längre än den ordning som sedan länge gällde fram till 1973. Jag anser för min del att man valt en olycklig väg att göra gränsdragningen mellan olika automatspel när man vill förbjuda dem alla. Det vore bättre att vänta tills lotteriutredningen lägger fram förslag som kan bli grund för en rimligare avvägning. Herr talman! Jag antar att det kommer att sägas, om utskottets majoritet vinner i voteringen, att min och regeringens proposition har förlorat. Det skulle i så fall också vara helt sant. Men det finns som jag ser det en förlorare till. Människor, som i nådens år 1977 förutsätts utöva det mest vidsträckta medbestämmande i skiftande och invecklade frågor, betros inte i den egna tillvaron med att själva få avgöra om de på Gröna Lund eller Liseberg skall få pröva på ens ett skicklighetsspel, som ger några polletter i belöning. Innan riksdagen går till votering bör det göras klart vilken långtgående reglering som utskottet föreslår bara för att riksdagen redan nu, innan ett rimligt beslutsunderlag föreligger, skall kunna fatta ett beslut om förbud mot enarmade banditer. Det, herr talman, förefaller mig vara en förmyndarinställning mot enskilda människor.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten mycket. Jag skall bara säga några ord. Jag kunde konstatera att handelsministern inte hade några synpunkter på de sociala problemen. Handelsministern hade naturligtvis en del invändningar mot utskottets förslag, men vad vi gör från utskottets sida i dag är att vi föreslår att riksdagen skall fatta ett principbeslut, och sedan gör vi en beställning. När det gäller oron för det illegala spelet kan jag säga att vi som har sysslat med de här frågorna under många år känner till att det fram till 1973 fanns en mängd banditer på bensinmackar och liknande och det var enkronasspel. Jag vill med skärpa framhålla: De spelare som vi i utskottsmajoriteten vill skydda är vanliga människor. Men dessa ”vanliga människor”, som har svårt att värja sig mot den här typen av spel, går inte till några illegala spelhålor och spelar. Där kommer de sannerligen inte in, eftersom det där fordras större insatser än ett antal enkronor. Självfallet skall människor i största möjliga omfattning få bestämma över vad de skall syssla med. Men det här spelet har fått stor omfattning och avarter har följt med. Det visar inte minst olika domstolsprotokoll. Därför finns det anledning att, i enlighet med vad utskottet föreslår, fatta det här principbeslutet i dag.

Herr talman! Jag är förvisso lyhörd för de sociala problem som finns. Det är därför jag tycker att det är angeläget att man, innan man fattar ett slutligt beslut, har ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Man bör ha ett beslutsunderlag som gör att man — vilket också är ett starkt socialt intresse — inte skapar en ordning som enligt många fackmän inom polis och olika myndigheter skulle komma att innebära starkt ökade risker för illegalt spel. Jag anser att Sven Andersson i Örebro inte har en acceptabel grundsyn på mänskliga förhållanden när han gör gällande att man — bara för att hjälpa några som slarvspelar en del — kan införa ett system som skulle kunna medföra att ett antal människor hamnade i s.k. spelhålor och i ett djupare fördärv. Det kan inte vara en riktig tolkning av vad som kan vara rimligt. Jag vill inte på det viset skjuta undan ett antal människor och säga: De där bryr jag mig inte om. De får hamna i illegalt spel och annat. Jag anser icke att det är en rimlig tolkning av vad som bör vara en strävan för oss. Jag är också känslig för de sociala problemen — vi har föreslagit långtgående uppstramningsåtgärder i vår proposition, som skulle innebära väsentligt förbättrade förhållanden när det gäller spelet på enarmade banditer. Man bör hålla principfrågan öppen om det slutliga ställningstagandet tills man har ett bättre beslutsunderlag än f. n., och det kommer vi att få i och med att lotteriutredningen lägger fram sitt huvudbetänkande. Jag måste på nytt ställa frågan till Sven G. Andersson. Om utskottets linje vinner är det ju handelsministern som skall skriva en proposition. Det skall jag självfallet göra, men det vore bra att få ytterligare klarhet: Är det nu verkligen utskottets mening att förbjuda även högst oskyldiga spel på Gröna Lund, Liseberg m.m., där man försökt mer eller mindre bra och kanske fått några polletter? Vill utskottet göra det trots att inga utredningsförslag, ingen remissbehandling och ingenting annat finns, och trots att det måste betecknas som ett långtgående ingrepp i enskilda människors bestämmande över sin egen tillvaro?

Herr talman! Handelsministern anser att jag representerar någon form av förmyndarmentalitet. Men i samma mening gör ju handelsministern gällande att när utredningen blir klar skulle han själv kunna klippa till med ett förbud, som drabbar dessa människor som är villiga att spela och som handelsministern här i talarstolen ömmar så mycket för. Lotteriutredningen var när man lade sitt förslag på det klara med detta. Banditspelet berör inte den övriga lotteridelen. Övriga intäkter kommer från lotterier inom ideella föreningar och liknande. Här är det fråga om kommersiella företag — med undantag av de spelautomater som är uppställda i bingohallar där det inte finns automatbingo. Handelsministern har läst utskottsbetänkandet där vi har föreslagit ett förbud mot spel med pengar och polletter. Det inkluderar ju allt, vilket jag tycker är fullt klart. Men det är alldeles uppenbart att handelsministern inte vill ha något förbud, för han har över huvud taget inte tagit någon hänsyn till vad riksdagen har sagt tidigare och den opinion som har funnits här eller till vad alla remissinstanser har sagt.

Herr talman! I ena ögonblicket säger Sven G. Andersson att man tolkar mitt anförande så att handelsministern själv är beredd att ta ett beslut om förbud mot automater litet senare. I andra ögonblicket säger han att handelsministern uppenbarligen inte alls är beredd att ta något beslut om banditer. Vilket av dessa två påståenden skall det nu vara? I själva verket är det som jag sade i min inledning och som står i propositionen att regeringen anser att man skall fatta beslut när det finns ett bättre beslutsunderlag än f. n., då det finns möjlighet att avgöra hur man t.ex. skall avgränsa olika spelautomater från varandra. Lotteriutredningen var på den punkten alltför vag och underkändes av juridiskt tunga sakinstanser i remissomgången. Det är en viktig anledning för mig att föreslå att man skall vänta med ett slutligt ställningstagande om hur man skall ha det tills lotteriutredningens huvudbetänkande läggs fram. För det är väl ändå inte så, Sven G. Andersson, att lotteriutredningen bara funderar på andra lotterier? Den funderar väl också på hur man skall få en enhetlig lagstiftning som kan ersätta den föråldrade lotterilag som nu gäller?

Bara för att få igenom sitt principbeslut och därmed utan ett bra beslutsunderlag kunna lösa denna besvärliga gränsdragningsfråga är utskottet nu berett att förbjuda allt. När Sven G. Andersson gör det ställningstagandet tvingas jag erkänna att jag här inte har samma respekt för honom som jag har i alla andra sammanhang.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på regeringsförslaget om fortsatt tillstånd för automatspel. Vi vill ha ett förbud mot sådant spel. Den ståndpunkten har partiet haft sedan de s.k. enarmade banditerna introducerades på den svenska marknaden. Vi är motståndare till den här företeelsen därför att den har klart negativa sociala effekter, något som har påvisats och bevisats så många gånger att alla invändningar borde ha tystnat. Vi säger i vår motion: ”Verkningarna av banditspelet för många kategorier, särskilt bland människor med små inkomster, är så klarlagda att något argument för att i fortsättningen tillåta dessa automater inte finns. Påståendena att banditerna skulle vara nödvändiga för vissa restauranger och andra ställen visar ju att banditerna bara är medel att sno folk på pengar.” Det är just detta sista det är frågan om, och det är det andra viktiga argumentet för ett förbud. De enarmade banditerna ger sina ägare, oftast stora företag, lättförtjänta vinster utan att ge något i gengäld. Längst bak i kedjan ligger de stora multinationella spelföretagen som i många fall styr hela verksamheten. Det finns ingen anledning till att en sådan verksamhet skall få fortsätta. Herr talman! Eftersom vpk:s motionskrav har tillgodosetts i utskottets förslag har vi inte något särskilt yrkande utan biträder utskottets hemställan.

Herr talman! I likhet med handelsministern är vi reservanter, som Erik Hovhammar redan har framhållit, angelägna om att begränsa skadeverkningarna av spel och lotterier. Vi delar utskottets uppfattning att spelet på t.ex. enarmade banditer i de former som nu förekommer kan medföra sociala och ekonomiska skadeverkningar. Från den här utgångspunkten finner jag att regeringen har gjort en riktig analys i propositionen. I den redovisas uppfattningen att man bör avvakta lotteriutredningens slutbetänkande. Det är faktiskt välbetänkt. Man får då, som handelsministern har påpekat, en bättre överblick över konsekvenserna av regleringen, bl.a. i fråga om de allvarliga riskerna för ökat illegalt spel. Just detta är för mig den mest väsentliga aspekten på denna fråga. Rikspolisstyrelsen presenterade i maj 1977 en intern utredning som arbetsgruppen mot ekonomisk och organiserad brottslighet, AMOB, har redovisat. I arbetsgruppens promemoria sägs att man efter att ha kartlagt 27 polisdistrikt, vilket inte är alla — fast de största är med — kan beräkna att det illegala spelet totalt omsätter 350 milj.kr. per år i Sverige. I detta illegala spel ingår bookmaking, roulett och kortspel på illegala spel Det som mera allmänt har kritiserats i debatten — det har vi hört här i dag — är att restaurangentréer och hotellfoajéer har så många apparater uppställda att de liknar spelhallar. Det kan bero på att det inte funnits klara anvisningar för lokala myndigheter om hur lotteriförordningen skall tillämpas och om vad som skall föreskrivas vid spel på dessa apparater. Lotterinämnden har emellertid utarbetat särskilda anivsningar för bingospel och spel på enarmade banditer i samband med bingotillställningar, och i sådana sammanhang har man lyckats sanera spelet betydligt. Regeringen har bl.a. mot denna bakgrund funnit det lämpligt att, som handelsministern påpekade, redan nu vidta vissa åtgärder med omedelbar verkan. De i propositionen förordade riktlinjerna, vilka skall omsättas till verkställighetsföreskrifter till lotteriförordningen, innebär bl.a. att kommunerna får tillfälle att yttra sig över ansökningar om tillstånd till automatspel. Sådant tillstånd skall också kunna återkallas om inte bestämmelserna följs. Vidare innebär regeringens förslag att antalet spelautomater i samband med restaurangrörelse maximeras och att deras placering regleras. Förhöjd vinstchans — s.k. jackpott — förbjuds uttryckligen, och nu gällande skattesatser kommer att fördubblas. Emellertid finns det ingenting som styrker motionärernas teori om att spel på enarmade banditer skulle ge upphov till större skadeverkningar än andra spel, såsom toto, bingo och flipperspel. Det är, som anförs i vår reservation, svårt att av det material som vi nu har tillgängligt dra några bestämda slutsatser rörande omfattningen av automatspelets sociala skadeverkningar. I vart fall har det inte redovisats sådana fakta att det finns skäl att frångå de riktlinjer till reglering av spelet som regeringen har föreslagit riksdagen att godkänna. Alla spel — utom möjligen Fia — har sådana vådor beroende på att det alltid finns människor som inte kan spela med måtta, på samma sätt som det finns människor som inte övar måttlighetens dygd i andra sammanhang, t.ex. vad gäller alkohol och tobak. De enarmade banditerna torde inte vara ett större socialt problem än andra spel, varför det ligger nära till hands att förmoda att det måste vara andra orsaker som ligger bakom motionärernas totalförbudsförslag. Skall man, som motionärerna gör, diskutera vådorna måste man enligt min uppfattning vara konsekvent. Visserligen är normalinsatsen på tips varje vecka ca 6 kr., men det finns många som spelar för hundratals kronor varje vecka i hopp om att få tretton rätt. Likaså gäller för penninglotteriet, toto, V65 och VS att man regelbundet satsar stora belopp. I sammanhanget är det värt att notera att penninglotteriet fr.o.m. september 1977 har tillåtelse till tre dragningar per månad, vilket innebär två dragningar i penninglotteriet och en dragning i nummerlotteriet. För en tid sedan läste jag följande i en tidning: ”Mannen misstänks för att olovligen ha tillägnat sig omkring 10 000 kr. av föreningens medlemsavgifter. Större delen av förskingringsbeloppet har, enligt den misstänkte, gått åt att amortera gamla skulder. Dessutom har en stor del gått åt till att tippa. Han hoppades hela tiden kamma hem en storvinst och kunna betala tillbaka pengarna.” Sådana händelser är, herr talman, tyvärr vanliga. Det kunde i detta tidningsreferat lika gärna ha handlat om bingo eller något annat spel än tips. Skall man, herr Sven Andersson i Örebro, förbjuda enarmade banditer med hänvisning till sociala och ekonomiska vådor, skall man samtidigt totalförbjuda tips, bingo, penninglotterier, totospel etc. Då är man konsekvent. Jag frågar därför Sven G. Andersson: Vilket blir nästa steg? Vilka ytterligare spel skall totalförbjudas? Eller avstår Sven G. Andersson från att vara konsekvent i det här avseendet? Orsaken till att just banditspelet uppfattas som socialt vådligt är främst den s.k. jackpotten, som gör spelet mera hasardbetonat. Det är just denna speciella del av problematiken som regeringen tagit fasta på i propositionen. Handelsministern har redan här i kammaren sagt att han är villig att ta den hänsynen, även om lotteriutredningen ännu inte lyckats fullständigt bevisa sina teser. I och med att den förhöjda vinstmöjligheten, dvs. jackpotten, försvinner, så borde spelmanin försvinna eftersom spelet därigenom mera får karaktären av förströelsespel. Det är märkligt att inga röster höjs i motionerna om sociala vådor av de statliga spelbolagens totalisatorspel, tips eller penninglotterier. Samhället tillåter dessa att utöka sin verksamhet både vad gäller antalet lotter, antalet dragningar, antalet högvinster och antalet reklaminsatser i massmedia, t.ex. TV-tipset. Bingon får breda ut sig, fastän man vet att det i samband med den uppstår större bekymmer för sociala myndigheter. Kanske beror det på att inkomsterna i det fallet till viss del tillfaller folkrörelser, idrott och andra ändamål. Men inkomster från enarmade banditer kan tillfalla privat företagsamhet, och då klipper Sven G. Andersson till med totalförbud. Det är anmärkningsvärt, när man vet vad staten drar in på annat spel i vårt land. Jag tvivlar på att det finns särskilt många, om ens några, som kan bli renrakade av att spela på enarmade banditer. Debatten om de enarmade banditerna har paralleller med mellanölsdebatten. Jag tror inte att nykterheten har märkbart ökat sedan mellanölet förbjöds, och det kommer inte att spelas mindre när banditerna försvinner. De som vill spela finner snart andra spelformer, tyvärr kanske på illegala spelklubbar. De kommer kanske att spela mer på tips, toto eller flipperspel. Handelsministerns bedömning särskilt vad gäller risken för ökat illegalt spel — jag upprepar, herr talman, att det är enligt min mening den mest väsentliga aspekten i den här debatten, och den har också varit avgörande för mitt deltagande i reservationen — finner jag riktig, då han förordar ett samlat grepp över lotterioch spelområdet. De överväganden och förslag som handelsministern redovisar i propositionen och som regeringen har ställt sig bakom, är från dessa utgångspunkter väl avvägda och bör kunna godtas av riksdagen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna, innebärande bifall till regeringens proposition.
Herr talman! I en lång debatt som denna blir det naturligtvis en hel del upprepningar. Jag kan därför förstå att Sten Svensson, när han nu kommer in i slutskedet av debatten, för fram några av de frågor som redan tidigare har behandlats. Men Sten Svensson har heller inte följt debatten i den här frågan under de år den har förevarit i riksdagen — det är ju Sten Svenssons första period i riksdagen, så det är ju i och för sig förståeligt — för annars skulle han ha haft alldeles klart för sig att riksdagen har gjort denna beställning och sagt till lotteriutredningen att bryta loss banditfrågan och skyndsamt lägga fram förslag. Lotteriutredningen har nu gjort det, och utskottet har behandlat förslaget. Att vi behandlar denna fråga i dag är således helt i enlighet med riksdagens beslut. Sten Svensson frågade vilket mitt nästa steg blir. Jag sitter i lotteriutredningen, och jag förmodar att vi inom den kommer att göra den bedömning som direktiven förelägger oss att göra. Under sommaren 1978 — det är i och för sig inte riktigt att vi kommer att bli klara under våren —- kommer vi att lägga fram en redovisning i enlighet med de direktiv vi fått från regeringen, och då kommer det ett förslag. Sten Svensson får väl i fridens namn nöja sig med detta och vänta tills utredningen lägger fram sitt förslag innan han konstaterar vilka verkningar det kan få.

Herr talman! Det går att följa samhällsdebatten även om man inte sitter som ledamot i kammaren. Man kan ju exempelvis sitta på åhörarläktaren. Jag ställde min fråga till Sven G. Andersson eftersom den har ställts tidigare utan att ha blivit tillfredsställande besvarad. Frågan har ställts av Erik Hovhammar och även av handelsministern. Penninglotteriets bruttoomsättning uppgick 1975 till 554,2 milj.kr. och 1976 till 607,9 milj.kr. Enligt uttalanden från bolaget i tidningarna väntas omsättningen för 1977 bli ca 700 milj.kr., dvs. en ökning med 100 milj.kr. under ett år. Tipstjänsts omsättning uppgick 1975 till 796,2 milj.kr. och 1976 till 905,4 milj.kr. Enligt uttalanden i tidningarna räknar man med att i år överstiga en miljard kronor i omsättning. Alla dessa tre bolag är statliga. Notera dessutom den marknadsföring som har bedrivits, t.ex. för tipset i TV. Man kan vinna penninglotter i TV. Nu senast såg vi det i det populära tävlingsprogrammet 21. De enarmade banditerna beräknas ha haft en omsättning av i runda tal en miljard kronor 1975 och 920 milj.kr. 1976. Observera att här har skett en minskning. Även om man skall ta försiktigt på dessa siffror — det vill jag gärna ha sagt — står det helt klart att omsättningen på banditspelet har gått ner. Men den har ökat för toto, tips och penninglotter. Vilka slutsatser vill Sven G. Andersson dra av dessa fakta? De är nämligen bakgrunden till den fråga som jag tidigare ställde.
Herr talman! Dessa siffror har redovisats av lotteriutredningen och en hel del finns med i propositionen, så de är inte för mig obekanta. Det är väl alldeles tydligt att Sten Svensson har missat det väsentliga. Här är det fråga om att enskilda människor inte skall få göra vinster på att anordna lotterier. Det är intaget i lotteriförordningen. Vi gick ifrån den principen, när riksdagen en gång beslöt att restauranger och bingolokaler med manuell bingo skulle få ha sådana här spel. När lotteriutredningen föreslog ett statligt bolag för att komma till rätta med avarterna, var remissomgången så förödande att dåvarande handelsministern självklart avstod från att lägga fram ett förslag. Det har ordats så mycket om detta att jag skall avstå från vidare diskussion. Jag kan bara konstatera att Sten Svensson har tagit lika lättvindigt på de sociala problemen som andra talesmän för reservationen har gjort. Jag avstår därför från att gå in mer i denna debatt.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att reservanterna delar utskottets uppfattning om de sociala verkningar som kan bli aktuella till följd av banditspelet. Det kan kontrolleras i riksdagsprotokollet efteråt att jag har uttryckt mig på det sättet. Jag har alltså framhållit detta. Därutöver har jag påpekat risken för ökat illegalt spel. Jag träffade häromdagen en polismästare, och jag frågade honom hur han såg på saken. Han svarade mig: En skärpt övervakning är det bästa, men ta inte bort spelautomaterna för då vet vi inte vad som kommer att hända beträffande det illegala spelet. Jag tror att det ligger någonting i detta. Därför bör man uppmärksamma dessa frågor i det fortsatta utredningsarbetet. Regeringen har sin uppmärksamhet riktad på riskerna med ett ökat illegalt spel, vilket kan bli följden av ett totalförbud, vars konsekvenser ännu inte kunnat klarläggas. Redan nu föreslår regeringen åtgärder i syfte att sanera spelet och eliminera avarter och olägenheter som har uppkommit under senare år. Dessa åtgärder kan vidtas omedelbart och ett år tidigare än de åtgärder som motionärerna har krävt. Jag noterar slutligen att Sven Andersson en gång t.o.m. kunde tänka sig att ställa sig bakom kravet på ett statligt bolag. Jag bara noterar att han uttryckte sig på det sättet. Det är ganska avslöjande.

Herr talman! Det här är förvisso inte detta riksmötes viktigaste fråga, även om man kan få det intrycket när man ser publiciteten och det engagemang som läggs ner, men den är ju inte utan intresse. Jag har tidigare tagit initiativ till motioner som syftat till förbud mot enarmade banditer. Min ståndpunkt är oförändrad. Den formen för spel bör förbjudas. Regeringen vill bevara de enarmade banditerna. Det är förvånande efter allt som kommit fram i sammanhanget. Jag skrev en motion om förbud mot enarmade banditer redan 1974. Sedan deltog jag i en TV-diskussion, där samma ämne behandlades. Och hade jag inte tidigare varit övertygad om nödvändigheten av ett förbud, så skulle jag ha blivit det efteråt. Jag överöstes av brev och telefonsamtal. Det var en reaktion som var närmast chockerande. De som ringde och skrev var olyckliga människor eller deras anhöriga. I fjolårets debatt läste jag upp några av dessa brev därför att de vittnade om vilket allvarligt och olustigt fenomen de enarmade banditerna är. Jag skall inte göra det den här gången. De som nu försvarar de enarmade banditerna är främst banditernas ägare och moderaterna. Det är en skön och logisk förening av de profittänkande krafterna i samhället. Från det hållet får man veta att talet om sociala vådor är starkt överdrivet. Jag tycker att det är ett oriktigt påstående. Talet om de många tragedierna i de enarmade banditernas spår är inte hämtat ur luften. Det är en realitet, bekräftad av många vittnesbörd och personliga iakttagelser. Det kunde förvisso överlämnas en hel katalog av sådana. Ett av argumenten mot förbud är att ett sådant skulle sätta hela restaurangnäringen i gungning och skapa arbetslöshet. Jag tycker att det är ett av de mera olustiga argumenten i sammanhanget. Man vill försöka att spela ut en typ av tragedier mot en annan. Jag måste säga att jag inte tror på det argumentet. Och om restaurangbranschens väl och ve hänger på enarmade banditer, då är den verkligen så rutten att den bör bli föremål för en ordentlig sanering. En av de regleringar som företogs för att få s.k. kontroll över de enarmade banditerna var ju att det bestämdes att de endast skulle få ställas upp på krogar och liknande etablissemang. Jag tycker inte att det gjorde saken bättre. Därigenom avsåg man ju att utnyttja den hjärnuppmjukning som utan tvivel inträder i samband med spritförtäring. Alla vet att de verkliga vinnarna aldrig är de som står och drar, utan det är banditernas ägare, exploatörerna av människors vinstintresse eller deras fåfänga hopp att på ett enkelt sätt få ett tillskott till en knal kassa. Jag håller fast vid att företeelsen är osund och vidhåller mitt tidigare ställningstagande att riksdagen bör gå in för förbud. För ovanlighetens skull har jag alltså att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har nu en ganska god stund talat om de enarmade banditerna, och frågan om reglering av automatspel är inte heller ny här i riksdagen. Den har tidigare diskuterats vid flera tillfällen. Riksdagen begärde också, som vi redan hört, att denna fråga skulle behandlas med förtur av den sittande lotteriutredningen. Riksdagen har väntat ganska länge på en proposition när det gäller de enarmade banditerna, eftersom utredningen redan för ett och ett halvt år sedan föreslog en begränsning av denna verksamhet fr.o.m. den 1 januari 1978. Det är med besvikelse som många nu tagit del av handelsministerns förslag till reglering av automatspel. Han har nämligen inte tagit hänsyn till utredningens betänkande eller varit mottaglig för de argument som har framförts av majoriteten av remissinstanserna. Handelsministern förordar att man inte nu skall ta ställning till en begränsning av automatspel i avvaktan på lotteriutredningens slutbetänkande. Förslaget går i stället ut på en höjning av skatten och en restriktivare tillståndsgivning. I det läget är det inte förvånande att motioner kommer från samtliga partier utom moderaterna. Till Erik Hovhammar vill jag säga att i och med att jag kämpar för totalförbud redan nu mot enarmade banditer vill jag inte sanktionera all annan förekommande spelverksamhet. Jag ser verkligen med stora förväntningar fram emot lotteriutredningens slutbetänkande, som jag hoppas kommer så tidigt som möjligt 1978. Vi hörde att det kanske tyvärr inte kommer förrän fram på sommaren, men jag hoppas att det sedan får en så skyndsam behandling som möjligt. Förbudet mot enarmade banditer måste bedömas framför allt ur sociala synpunkter. Det finns otaliga bevis på att många har ruinerat sig på spel på enarmade banditer. Det bekräftar bl.a. en undersökning som gjorts av socialarbetare i Göteborg. Antalet spelautomater har också ökat under senare år. Överallt i vårt land slamrar och slår dessa penningslukande maskiner! Ända upp till ett femtontal kronor i minuten kan de ta emot. Att människor måste förlora mycket pengar på enarmade banditer kan man bl.a. se på de stora vinster som innehavare och s.k. utställarföretag gör. Under 1975 beräknas omfattningen av spel på enarmade banditer ha uppgått till ca 1 miljard kronor, vilket är nästan lika mycket som på totalisatorspel. Både detta spel och annan spelverksamhet medför säkerligen också stora skadeverkningar, men genom att spelautomaterna, precis som Sven Andersson i Örebro sagt, finns så lätt tillgängliga och på så många platser, lockar de till sig så många och framför allt sysslolösa personer som t.ex. pensionärer och arbetslösa ungdomar. Trots Sten Svenssons inlägg om de sociala skadeverkningarna är jag, liksom många andra, förvånad över handelsministerns och reservanternas kvarstående tvivel på att de sociala skadeverkningarna skulle ha den omfattning som påtalats från många remissinstanser, t.ex. ungdomsoch pensionärsorganisationer. Tror man inte på de inlagorna, kan man ju bara läsa insändare från människor i nöd, artiklar av olika slag, domstolsreferat m.m., som omnämndes tidigare, och framför allt lyssna till människor som man kommit i kontakt med. Som socialarbetare har jag själv många exempel på människor som inte i tid kunnat avbryta sitt banditspelande. Det gäller inte bara ”slarvspelare”, som handelsministern uttrycker det. Det är därför glädjande att utskottet nu säger att vid beslut i den här frågan måste de sociala synpunkterna bli avgörande. Från restaurangbranschens sida har nämligen, som redan omnämnts här i debatten, framförts att förbud mot enarmade banditer skulle innebära att en betydande inkomstkälla föll bort. Visserligen kan en hel del problem uppstå på grund härav, men jag delar utredningens synpunkt att det i längden är ohållbart att branschen stöttas upp på detta sätt, och det fördröjer en nödvändig sanering. När det gäller tidpunkten förelåg lotteriutredningens förslag om förbud mot enarmade banditer på restauranger redan under sommaren 1976, och i förslaget ingick att förbudet skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1978. Man har alltså haft ganska god tid på sig för att tänka om, eftersom handelsministern legat på förslaget så pass länge. Herr talman! Ett ytterligare skäl för förbud mot enarmade banditer, som Elver Jonsson och jag tagit upp i vår motion och som Sven Andersson i Örebro också omnämnt i debatten, är att enarmade banditer snedvrider konkurrensförhållandena inom restaurangbranschen. F.n. är det så att endast restauranger med utskänkningstillstånd har rätt att ha enarmade banditer. De alkoholfria restaurangerna kommer därmed i ogynnsamt konkurrensläge, eftersom de restauranger som serverar alkohol får stora vinster dels på banditerna, dels på alkoholserveringen. Men lika väl som de alkoholfria restaurangerna helt naturligt är motståndare till all alkoholservering, önskar de ej heller för egen del spelautomater. Under 1976 tog t.ex. enbart SARA-bolagen in 28 miljoner på spelautomater. Banditspel och alkohol har i dag blivit viktiga förutsättningar för många restauranger. Borde man inte i stället försöka motverka en överetablering av restauranger och satsa på att efterfrågan av servering av god mat i trivsam miljö skulle vara avgörande för antalet restauranger? Den av riksdagen i våras antagna propositionen om alkoholpolitiken förutsatte att vi i fortsättningen har konkurrenskraftiga alkoholfria restauranger. Detta försvåras nu på grund av att banditerna är en stor inkomstkälla för restauranger med rusdrycksutskänkningstillstånd. Det anser vi motionärer — förutom de sociala skälen — vara en ytterligare orsak till att enarmade banditer bör förbjudas. Banditerna är också ett problem för dem som är anställda inom restaurangbranschen. Många av de anställda lockas att spela bort stora summor för denna frestelse. Hotelloch restauranganställdas förbund är också bland de remissinstanser som vill ha totalförbud mot enarmade banditer. Samma uppfattning kom fram vid en radiointervju med restaurangpersonal så sent som i dag på morgonen. Men det finns även krögare som vill ha ett totalförbud, och det kan vi också i dag läsa om i tidningarna. Det är alltså ingen enig opinion ens bland restauratörerna för att få behålla banditerna. Ett särskilt problem utgör spelautomaterna på de passagerarfartyg som trafikerar våra grannländer. Vi vet att det är många — och då inte minst pensionärer — som utnyttjar de billiga båtresorna till exempelvis Finland och Danmark och därvid utsätts för stora frestelser när det gäller automatspel. I propositionen tas också denna fråga upp, och det förutsätts att försök görs för att träffa särskilda överenskommelser med våra grannländer om det här aktuella problemet. Lika angeläget som det enligt min och mångas mening är att man förbjuder den skattefria spriten på färjorna, lika viktigt bör det vara att i de här sammanhangen förbjuda enarmade banditer. Om beslutet i dag blir som vi motionärer hoppas — nämligen ett förbud mot enarmade banditer — så bör regeringen snarast ta upp förhandlingar med våra grannländer om förbud mot automatspel på fartyg som går i trafik mellan Sverige och närliggande länder. Herr talman! Eftersom vår motion nr 14 i allt väsentligt blivit tillgodosedd ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En riksdagskollega frågade mig för en stund sedan om jag begärt ordet för att hålla ett begravningstal över de enarmade banditerna. Det skall jag nu inte göra. Men får jag säga, att jag skulle inte fälla tårar om de försvann. Det är ändå så, herr talman, att jag anser att den här banditdebatten, som förts ute i samhället bland folk i allmänhet, politiker emellan och i massmedia, har gått ordentligt snett. Man har delat upp riksdagens ledamöter i två grupper: dels sympatisörer till enarmade banditer, dels motståndare till enarmade banditer. Denna gruppering har skett på så sätt att man frågat riksdagsledamöterna hur de avsåg att rösta, när regeringens proposition skulle behandlas i kammaren. Avsåg vederbörande riksdagsman att rösta för bifall till propositionen — ja, då var situationen klar: här rörde det sig om en sympatisör till enarmade banditer. Avsåg riksdagsledamoten att rösta mot propositionen — ja, då var det fråga om en motståndare till enarmade banditer. Låt mig säga att ingenting kan vara mera felaktigt än den här uppspaltningen. Man kan rösta för regeringsförslaget och vara lika negativt inställd till spelet i fråga som de som röstar emot propositionen. Regeringsförslaget tar som bekant icke slutlig ställning till de enarmade banditernas framtid. Men innan man fattar ett sådant här beslut, vill regeringen avvakta lotteriutredningens slutbetänkande, som kommer att framläggas om några månader och som kommer att innehålla förslag om en samlad reglering av hela lotterioch spelkomplexet. Låt mig säga att jag tycker att den uppläggningen är riktig. Jag skall inte upprepa vad som är bakgrunden till propositionen, efter som den är välbekant vid det här laget. Men egentligen är det rätt märkligt hur man ibland i det här huset kan tackla de politiska frågorna. Man gör vitt till svart och svart till vitt. Och massmedia hjälper villigt till. Regeringen är beredd att vidta åtgärder på hela spelområdet, om detta anses befogat, men den vill vänta på lotteriutredningens slutbetänkande. Då menar vissa talare att regeringen är ointresserad och att vi som ämnar rösta på regeringsförslaget är oansvariga och utan intresse för de socialt utslagna. Jag tycker att det här är ett slag under bältet. Jag är medveten om att man kan anlägga sociala aspekter på spel med enarmade banditer och är övertygad om att många personliga tragedier kan redovisas. Det finns personer som spelar bort både sina egna och andras pengar. Där är spelet i fråga ett gissel. Jag är inte alls emot tanken på ett förbud, tvärtom. Det är kanske en utväg, men låt oss vänta några få månader och därefter tackla spelmarknadskomplexet i dess helhet. Och låt oss, medan vi avvaktar utredningens slutbetänkande, i enlighet med regeringens förslag besluta om nödvändiga saneringsåtgärder för att komma till rätta med olika avarter. Det är ett konstruktivt handlande. Här skjuter olika motionärer in sig på spel med enarmade banditer, men säger, som tidigare framhållits, icke ett ord om andra spelformer. Jag skulle vilja ställa en fråga som varit uppe tidigare i debatten: Varför säger man inte ett ord om t.ex. totospel? Det har ju skett många mänskliga tragedier även på det området: familjer har splittrats, fått gå från hus och hem, hundratusentals kronor har förskingrats. Och många har gripits av speldjävulen när det gäller bingospelet. Men ingen driver förbudslinjen där. Riksdagen välsignar närmast dessa spelformer. Varför förekommer det inga politiska aktioner, i varje fall inga allvarligt menade aktioner, på dessa områden? Jo, därför att det inte finns någon i det här huset som tror att vi kan skapa ett spelfritt samhälle. Det skulle vara trevligt att se och höra en riksdagsman gå upp i talarstolen och säga: Allt spel i Sverige skall förbjudas. Men det finns ingen som tror på det. Det går icke att totalförbjuda allt spel, och därför tycker jag att det här är fråga om dubbelmoral: man stöder en del spelformer och förbjuder andra. Är det någon fråga som skall lösas i ett sammanhang så är det spelmarknadsfrågorna. Jag har sagt att jag i stort är negativt inställd till spelet med enarmade banditer, men jag kommer ändå att rösta på regeringsförslaget. Däremot reagerar jag när man klassar oss som ämnar rösta på regeringsförslaget som banditvänner. Häromdagen gjorde jag ett uttalande i en tidning. Dels slog jag fast medvetenheten om de sociala vådorna av spelet med enarmade banditer, dels framhöll jag det förnuftiga i att man vidtar vissa åtgärder nu och sedan avvaktar resultatet av utredningen. Jag råkade hamna i ordentligt korsdrag med anledning av detta uttalande. Den första delen, där jag påtalade de sociala vådorna av spelet, uppmärksammade man aldrig. Men min deklaration att jag avsåg att rösta för regeringslinjen i denna fråga noterade man som ett försvar för spelet med enarmade banditer. Jag vet att man lätt kan bli missförstådd, och jag tål det också vid det här laget. Jag respekterar dem som driver förbudslinjen redan nu =— eller rättare fr.o.m. den 1 januari 1979. Det kan vara värt att notera att de, som redan sagts, i motsats till regeringen inte vill göra några som helst inskränkningar med omedelbar verkan. Sven Andersson i Örebro håller på att bli riksbekant som ”de enarmade banditernas fiende nr 1”. Det är väl helt riktigt, och politiskt är det också bra. Jag gratulerar honom till att han i dag står i fokus. Men ingen skall försöka förvilla den allmänna opinionen genom att påstå att vi som i dag röstar med regeringsföreslaget är ointresserade av denna fråga. Låt mig allra sist, herr talman, säga att jag av korridorresonemanget förstått att man försökt framställa propositionens förslag som ett moderatinitiativ. Sådana försök är dömda att misslyckas. Både statsminister Fälldin, tillika centerledare, och arbetsmarknadsminister Ahlmark, tillika folkpartiledare, har skrivit under propositionen och alla statsråd i övrigt — centerpartister, folkpartister och moderater — står bakom förslaget. Och såvitt jag vet har moderaterna bara sex statsråd. Ingen av riksdagens ledamöter, socialdemokrat eller borgerlig, kan alltså inför allmänheten göra gällande att regeringen inte står bakom propositionen. Jag tycker, herr talman, att det känns skönt att i denna situation ha hela regeringens stöd. Jag menar också att dess inställning, som innebär att man skall försöka komma till rätta med alla spelmarknadens negativa sidor på en gång, är riktig. Det är så man skall tackla denna mycket viktiga och för socialt utslagna människor oerhört angelägna fråga. Därför kommer jag att rösta för reservationerna 1 och 2 av herrar Erik Hovhammar och Sten Svensson.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i denna debatt, då ju utskottsförslaget tillfredsställer de krav om åtgärder som vi sedan länge ställt när det gäller spelet på s.k. enarmade banditer. Jag skall dock mycket kort redovisa några av de skäl som vi åberopar när vi kräver förbud mot automatspel. Problemen i samband med denna form av spel har varit föremål för uppmärksamhet under mycket lång tid, och allt starkare krav på förbud har rests. Till en del beror de otillfredsställande förhållanden som råder på att automaterna varit så lättillgängliga och på att det har blivit tillåtet att spela om pengar. Penningspelets dragningskraft har förstärkts genom den förhöjda vinstchansen. Automaterna har placerats så att de skall locka så många som möjligt till spel. Förströelsemomentet, om det nu finns ett sådant i enkronasspelet, har kommit i skymundan av en strävan efter inkomster från spelet. Den tidigare frånvaron av beskattning betydde säkerligen också mycket för spelets snabba utveckling. De kommersiella intressena är helt dominerande. Det ohejdade spelet på s.k. enarmade banditer för dessutom med sig otrivsel för de anställda i restaurangbranschen. Inte minst medför spelet sociala skadeverkningar, varför 1972 års lotteriutredning föreslog förbud mot spel på s.k. enarmade banditer, ett förslag som tillfredsställde dem som sedan länge krävt ett förbud. Centerpartiet har vid två partistämmor tagit ställning mot automatspel och enhälligt krävt förbud. Det är intressant att konstatera att den alldeles övervägande delen av remissinstanserna sluter upp bakom utredningens förslag. Alla — det tycker jag framgått klart av debatten här i dag — är ense om att spelet bör saneras. Bara några tror att den saneringen kan uppnås genom förlängning av tillståndsgivningen. Man är därför förvånad över att departementschefen i propositionen inte gått på utredningens förslag utan föredragit att lägga fram ett förslag som jag inte tror kommer att förbättra den situation som i dag är rådande. Det har i sammanhanget anförts att ett förbud kommer att medföra svåra verkningar för hotellen och restaurangerna: stora inkomstbortfall är att vänta. Otvivelaktigt är det så, men det är intressant att notera vad Motorförarnas helnykterhetsförbund framfört till utskottet. Det instämmer i den kritik som i olika motioner framförts mot propositionen och tillstyrker ett spelförbud. Principiellt kan man aldrig försvara att en bransch skall vara beroende av hasardspel, uttalar MHF, och i det uttalandet kan jag verkligen instämma. Jag vill, herr talman, med dessa få ord yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! För mig som under flera år väckt motioner här i riksdagen om förbud mot enarmade banditer är det glädjande att nu kunna yrka bifall till ett utskottsbetänkande med samma krav. Och det är en stark majoritet i utskottet bestående av representanterna för centern, folkpartiet och socialdemokraterna som står bakom utskottets förslag. Vi får visserligen vänta ett år till innan förbudet kan träda i kraft, och det är i och för sig inte så bra. Men om man tänker på den relativa likgiltighet som förslag om förbud för den här sortens spel möttes av när jag först väckte frågan år 1975 här i riksdagen, då känns det som en stor framgång. Det är också glädjande — precis som Karl-Eric Norrby nyss sagt — att det finns en stark opinion inom mitt parti, centerpartiet, för ett förbud. Anledningen till att jag engagerat mig i den här frågan är de väldigt många bevis på sociala konsekvenser för enskilda människor och familjer som jag personligen kommit i direkt beröring med. Jag var med i samma TV-program som AIf Lövenborg berättade om nyss, och det ledde för mig till samma resultat som det gjorde för honom: vi blev översvämmade av bevis för hur detta kan drabba människor, och man blir ofta rätt skakad av sådant. Det har talats här i detalj om de sociala konsekvenserna, och jag behöver inte upprepa de argumenten. Men det har också framgått — detta vill jag gärna ha sagt — att det tydligen finns sådana som inte känner till de speciella förutsättningarna för enarmade banditer, som leder till andra konsekvenser än andra typer av spel. Det gäller lättillgängligheten för alla osv. Jag är, herr talman, djupt medveten om att de bakomliggande orsakerna är sociala problem. Ensamhet och kontaktlöshet är kanske ytterst orsaker till spelandet, och de försvinner inte genom att man förbjuder enarmade banditer. Problemen måste lösas på annat sätt, genom aktiva åtgärder som syftar till att ge människornas fritid meningsfullt innehåll. Men man måste ändå reagera mot den cyniska spekulationen i människors ensamhet och kontaktlöshet från de starka kommersiella intressen som ligger bakom den här typen av spel. Det har talats mycket om restaurangnäringen och konsekvenserna för den om ett förbud mot enarmade banditer införs. Det är naturligtvis riktigt att restaurangerna då får vidkännas ett inkomstbortfall — annars hade det ju inte varit någon vits med att de hade banditerna där — men det är ändå rätt underligt att restauranggästers kostnader för mat och dryck skall behöva subventioneras av människor som kanske själva inte skulle ha råd att äta på samma restauranger! Jag finner det egendomligt att man kan acceptera detta. Jag hoppas nu att riksdagen om några minuter skall fatta beslut om ett förbud mot enarmade banditer. Jag vill alltså yrka bifall till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, då Sven G. Andersson har fört näringsutskottets majoritetsgrupps talan, men eftersom vi i den socialdemokratiska gruppen starkt vill markera vad vi står för skall jag ändå yttra mig. Det jag säger kommer att i mycket överensstämma med vad Sven G. Andersson sagt i sina anföranden. I regeringens proposition om spel på s.k. enarmade banditer föreslås riksdagen fatta ett beslut som innebär att man skall vänta och se. Trots att 1972 års lotteriutredning av riksdagen fått i uppdrag att särbehandla frågan om sådant spel samt att utredningen också föreslagit rätt långtgående begränsningar av spelet har handelsministern menat att lotteriutredningens samlade förslag bör inväntas. Vad har då föranlett vårt ställningstagande? Lotteriutredningen har ju bekräftat vad riksdagen misstänkte, nämligen att spelet har negativa sociala verkningar. Det material som redovisas av utredningen är tillräckligt för ett ställningstagande. Tilläggas bör att det måste vara bra för lotteriutredningens fortsatta arbete att få ett besked om de enarmade banditerna. För utskottsmajoriteten framstår därför handelsministerns förslag som oförklarligt. Det har sagts i debatten att det illegala spelandet skulle öka genom beslutet att förbjuda de enarmade banditerna. Och visst finns det risker för en sådan ökning. Mot det resonemanget kan invändas att de som hänger sig åt illegalt spel är helt andra grupper än sådana som brukar spela på enarmade banditer. De senare är bl.a. stora grupper av ungdom —- ofta svaga grupper — och de grupperna ser med tillfredsställelse fram emot att slippa bli lockade av de här apparaterna. Regeringen måste enligt utskottskrivningen följa frågans utveckling. Mot argumentet att restaurangernas ekonomi och de anställdas trygghet äventyras om spelet skulle förbjudas kan man invända att alla restauranger i dag ju inte har tillstånd. Det har sagts flera gånger i debatten att det här spelet inte är konkurrensneutralt. Men ingen kan väl i dag tro att den sittande utredningen skulle komma på tanken att låta det bli fritt fram för den här typen av spel. Näringens fortlevnad kan - som också de anställda och deras organisationer anför i sitt remissyttrande —- inte bygga på s.k. enarmade banditer. Dessutom är ju detta en viktig arbetsmiljöfråga för de anställda som arbetar inom branschen. Tidpunkten — den 1 januari 1979 — för stoppet är satt så att åtgärder skall kunna vidtas för att man inte skall få negativa verkningar för näringen och de anställda. Majoriteten föreslår ett totalförbud för spelet — alltså även för 25-öresautomaterna — av två skäl. Först gäller det kontrollen. Ett totalförbud ger möjligheter att följa upp beslutet och se till att den här typen av apparater inte skall finnas. Det andra skälet är att kan man rent principiellt godkänna 25-öresautomater i tivolin och parker, så kan det inte vara farligare att ha dem på restauranger och bensinmackar, hos frisörer osv. Det är för oss socialdemokrater glädjande att utskottets majoritet blev så stor att det endast var moderaterna som ställde sig vid sidan. Förbudet är alltså helt i linje med våra åsikter. Till sist kan man konstatera att regeringens ställningstagande i frågan var dåligt underbyggt med den splittring inom borgerligheten som vi har fått bevisad i detta fall. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.